Herr talman! Herr Hedin har frågat mig om jag är beredd medverka till att värnpliktiga kan tilldelas sjukvårdsutbildning med befrielse från vapenutbildning. Värnpliktiga som uttagits för utbildning till sjukvårdare får endast en kort grundläggande vapenutbildning, som syftar till bruk av vapen i självförsvar eller för visst skydd av de sårade och sjuka. Sjukvårdarnas vapenutbildning är fastställd med utgångspunkt i 1949 års Genévekonventioner. Det moderna och rörliga kriget över stora ytor har fört med sig att alla sjukvårdare kan komma i en sådan situation att vapen behöver tillgripas. En uppdelning av sjukvårdare i vapenutbildade och icke vapenutbildade är därför mindre lämplig. Även utbildningsoch krigsplaceringsskäl talar mot en sådan uppdelning. Sjukvårdaren krigsplaceras nämligen i yngre år vid de stridande förbanden för att senare placeras om till andra enheter. All vid krigsmakten tjänstgörande personal ges viss vapenutbildning. Jag anser det olämpligt att undanta någon viss kategori från denna utbildning. En dast de som uppfyller förutsättningarna för vapenfri tjänst bör enligt min mening befrias från vapenutbildning.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga men beklagar att statsrådet så kategoriskt avvisar min tanke. Jag hoppas emellertid att den kan bli föremål för ytterligare överväganden. Försvarsministern slutar sitt svar med orden: »Endast de som uppfyller förutsättningarna för vapenfri tjänst bör enligt min mening befrias från vapenutbildning.» Det är just den kategorin som jag tänkt skulle kunna beredas sjukvårdsutbildning utan samtidig vapenutbildning. Många av dem som av samvetsskäl inte vill bruka vapen önskar ändå vara solidariska med vår svenska försvarslagstiftning och fullgöra sin värnplikt. En god vän till mig, som haft hand om åtskilliga utredningar rörande fall av vapenfri tjänst, uppskattar att ungefär 25 procent av dem som han samtalat med spontant har förklarat att de mycket väl kunde tänka sig sjukvårdstjänst, om de bara sluppe vapenutbildningen, och jag tycker att det inte borde vara oöverkomligt att bereda dem denna möjlighet. Försvarsministern nämner också Genévekonventionen i sitt svar, men enligt den konventionen kan faktiskt inte en sjukvårdare tvingas att använda vapen. Det ankommer på honom själv om han vill bruka vapen i krig. Befälet kan inte tvinga honom till det. Och då tycker jag det är konsekvent att han också, om han så önskar, blir befriad från själva vapenutbildningen. Det är den saken jag föreslagit i den fråga jag framställt. Därigenom tror jag också att vi skulle slippa många ansökningar om vapenfri utbildning. Flertalet av de värnpliktiga det här gäller söker humanitär tjänst; de vill komma till det civila sjukvårdsväsendet. Många torde också tilldelas sådan tjänst. Men skillnaden mellan militärt utbilddade sjukvårdare och civilförsvarssjukvårdare, om jag får kalla dem så, är mycket liten. De får ofta tjänstgöra på samma ställe. Jag tycker det vore rimligt att här ha en kategoriklyvning och låta dem som inte blir vapenutbildade tjänstgöra t.ex. på etappsjukhus o. s. v. Jag hoppas att försvarsministern inte definitivt avvisar denna tanke.
Herr talman! Denna fråga har övervägts vid många tillfällen, senast såsom ett alternativ i samband med arbetet på modernisering av vapenfrilagstiftningen. Vi blev emellertid då övertygade om att det vore felaktigt att i våra fältförband släppa in sjukvårdare, som inte hade fått sådan utbildning att de kunde försvara sitt och sina patienters liv. Med hänsyn till den uppbyggnad som vår krigsorganisation har betraktar vi det såsom nära nog uteslutet att i fältförbanden ha sjukvårdare utan vapenutbildning.
Herr talman! Men finns det då inte möjlighet att placera sjukvårdare utan vapenutbildning på andra ställen än i fältförband? Jag har själv som reservofficer blivit placerad på annat ställe än fältförband på grund av min tjänstgöring här i riksdagen. Denna möjlighet bör naturligtvis också finnas för andra.

Herr talman! Herr Källstad har frågat mig vilka omständigheter som har förorsakat de sprängolyckor, som under senare år inträffat vid militära förband. Vi har under de senaste åren haft mycket få sprängolyckor. Omständigheterna kring den senaste beklagansvärda olyckan med en artilleripjäs nere i Skåne är ännu ej helt utredda. Av andra olyckor har någon inträffat med handgranat och berott på att granaten tappats vid kast. Vissa olyckor har inträffat på skjutfält där blindgångare behandlats ovarsamt. I de fall där en direkt olycksorsak kan klarläggas vidtar man åtgärder i form av ändringar i säkerhetsinstruktionerna eller kontroll och förbättring av den materieltyp som förorsakat olyckshändelsen. Jag vill understryka att man inom krigsmakten ser mycket allvarligt på dessa frågor och strävar efter att vidta varje tänkbar åtgärd för att höja personalens säkerhet.

Herr talman! Jag vill först tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Naturligtvis är det den tragiska olyckshändelsen för 14 dagar sedan, den 16 april, i samband med skarpskjutningarna på Ravlunda skjutfält vid Milo Syds vårmanöver på Österlen i Skåne, som är den direkta anledningen till min enkla fråga. Jag återkommer strax till den saken. Det är riktigt som försvarsministern säger att vi, som väl är, haft mycket få olyckor av detta slag. Sprängningar av artilleripjäser vid militära förband är ju tämligen ovanliga i Sverige. Under 1960-talet har det emellertid förekommit en del olyckshändelser av något olika typer.

Projektilen från en haubits briserade bara 10 meter från mynningen och den värnpliktige skadades till döds av splitter. I mitten av december 1966 slets mekanismen i en 15,5 centimeters haubits av fransk typ bort under en övningsskjutning vid Bodens artilleriregemente, A 8. Sex värnpliktiga skadades, varav en svårt. Den sist nämnda olyckshändelsen var av en typ liknande den som ägde rum den 16 april i år på Ravlunda skjutfält, varvid tre värnpliktiga dödades och tydligen nio skadades. Pjäsens slutstycke kastades då ur och sprängdes i bitar. Luckan till slutstycket lär ha stängts men inte skruvats till när granaten exploderade. Tolv man befann sig vid pjäsen — tre dödades och nio skadades, som jag nämnde, och av de skadade torde flera bli invalider. Jag vill fråga försvarsministern om han vet någonting mera om orsakerna — om det var konstruktionsfel på röret eller på den projektil som skulle avlossas, om det var materialfel, om det var fel på granaten eller på tändröret eller om det var ammunitionsfel. Och vet man möjligen nu efter 14 dagar om loppssäkringen inte hade fungerat? Har utredningskommissionen «dragit några ytterligare slutsatser?
Herr talman! Jag kan tyvärr i dag inte närmare ange vad orsaken till denna olycka var. De som utreder saken är inte färdiga och vill inte ge besked.

Herr talman! Detta är givetvis en fråga av mycket ömtålig karaktär, och det är ju en tragisk historia som ligger bakom. Jag skulle kunna vara personlig också och säga, att såsom far till en son som för närvarande tjänstgör vid kustartilleriet — och jag har ytterligare en son som om ett par år skall göra sin värnplikt — är jag naturligtvis, liksom andra föräldrar och även de värnpliktiga själva, intresserad av de säkerhetsanordningar som finns. Vidare har jag av försvarsministern utsetts till ledamot av försvarets personalvårdsnämnd och har alltså i den egenskapen stort intresse av att följa frågan om de värnpliktigas säkerhet och trygghet. Den miljö de värnpliktiga arbetar i skall ju vara sådan att den inte åstadkommer skada utan tvärtom är av positiv betydelse. Det har ju antytts att tändröret av vissa tecken att döma skulle vara den direkta orsaken. Redan 1956 påpekades att detta tändrör var opålitligt, och frågan är väl om man — trots att experterna tydligen 1956 förklarade att tändröret var användbart — ändå inte här skulle kunna finna den direkta orsaken. Jag kan naturligtvis inte uttala mig med säkerhet utan väntar med stort intresse på resultaten av det arbete som den av överste Magneberg ledda utredningskommissionen bedriver. Jag hoppas att kommissionen inom kort skall kunna redovisa de direkta orsakerna till olyckan, så att inte bara de närstående utan också andra föräldrar och de värnpliktiga får klara besked beträffande säkerheten i militära sammanhang.
Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille har frågat mig om jag anser att ersättning bör utgå till minkgårdsägare som lider stora förluster i samband med flygets övningar. Skador som uppkommit för innehavare av minkgårdar på grund av överflygningsbuller kan medföra ersättningsskyldighet enligt 1922 års lag angående ansvarighet för skada i följd av luftfart. Lagen är tillämplig också på bullerskador som uppstått på grund av militära flygövningar. Ersättningsfrågor som rör försvaret handläggs i första hand av försvarets civilförvaltning. Huruvida ersättning faktiskt bör utgå beror givetvis på omständigheterna i varje särskilt fall.
Herr talman! Denna fråga är egentligen inte ny — vi diskuterade den redan i fjol. Det var nämligen i maj månad förra året som dessa överflygningar ägde rum och medförde skador för många. Jag fick den gången av försvarsministern svaret, att man skulle undersöka i vad mån skador hade uppkommit och att ersättning skulle utgå i de fall skador skett. Jag var nöjd med det beskedet och tackade för svaret. Men för ungefär 14 dagar sedan ringde ett par personer till mig och frågade: Skall det bli någon ersättning eller inte? De förklarade att de inte hört något om saken sedan i fjol. Det gjorde att jag ställde denna fråga, och jag har därefter även undersökt saken närmare och fått följande upplysningar. Flygförvaltningen har i brev beklagat dröjsmålet i detta ärende och som skäl angivit sjukdom. Förvaltningen har såvitt jag vet fått in alla ersättningsanspråk för de skador som uppkommit i samband med överflygningarna. Om de uppgifter som jag fått är riktiga, kan jag nämna att frågan handlägges av byrådirektören Lundgren. Han har undersökt det hela och inhämtat ytterligare upplysningar. Dessutom handlägges ärendet av byrådirektören Granberg. Sekreteraren Kjellberg i försvarets skaderegleringsnämnd har också varit med. Man skulle bland de skadelidande nere på platsen vara tacksam för att inom rimlig tid få de ersättningar man är berättigad till. Tidigare hade man två dåliga år ekonomiskt sett. Priserna sänktes då betydligt vilket medförde att man kom i stort behov av pengar. Nu har snart ett år 3ått, herr försvarsminister, och därför skulle jag på deras vägnar vilja rikta en enträgen hemställan om att de också får ut sina pengar. Om man inte får de ekonomiska ersättningar som man anser sig vara berättigad till får man svårt även i framtiden. Desslikes ber jag att till herr försvarsministern från vederbörande få framföra ett önskemål om att försvarsministern söker förmå den militära flygledningen att inställa överflygningarna under tre veckor framåt räknat från dags dato. Det räcker med de skador som uppstod i fjol och man vill inte ha några nya i år. Jag har nu från statsrådet fått ett klart besked om att han anser att man har rätt till ersättning. Jag hoppas då att det inte skall dröja alltför länge med likviden. Jag ber att få tacka för svaret och hoppas att problemet skall lösas.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat mig om jag har för avsikt att vidta några åtgärder för att öka antalet präster. Som framgår av årets statsverksproposition är avsikten att utredning skall verkställas såväl om de teologiska fakulteternas organisation och utbildningen där som om den praktisk-teologiska utbildningen. En mer ändamålsenlig utformning av prästutbildningen bör rimligen få en gynnsam inverkan på prästrekryteringen. Jag vill vidare framhålla att man räknar med att det finns många människor med erfarenhet från andra verksamhetsområden som önskar skaffa sig teologisk tilläggsutbildning för att träda in på prästbanan. Åtgärder för att anordna sådan utbildning har enligt vad jag erfarit nyligen aktualiserats vid kontakt mellan biskopsmötet och arbetsmarknadsmyndigheterna. Jag är för min del villig lämna den medverkan som kan behövas.
Herr talman! Först ber jag att få fram föra ett tack till statsrådet Palme för ett positivt svar. Prästbristen inom den svenska kyrkan har länge varit besvärande, men läget tycks nu snabbt gå mot en ytterligare försämring. Prästbristen är i dag mera akut än någonsin, och antalet vakanta tjänster den 1 januari 1969 var 369 för hela riket, d. v. s. omkring 14 procent. I Uppsala ärkestift är i dag 18 komministertjänster och 18 kyrkoadjunkter samt en befattning som stiftsadjunkt utan innehavare. Det innebär en brist drygt på 16 procent. Vid bottenläget på 1920-talet var motsvarande procenttal endast cirka nio. Fördelningen mellan åldersgrupperna av tjänstgörande präster är också sådan att den inger djup oro för framtiden. Avgången på grund av uppnådd pensionsålder blir stor under det närmaste decenniet, och vidtages inga ytterligare åtgärder för att stimulera till prästbanan, tyder siffrorna på att den nuvarande organisationen löper risk att bryta samman. Jag tror att detta är ett problem för både kyrkan och staten att bevaka, och av detta skäl har jag ställt frågan i vad mån regeringen är beredd att vidta några rekryteringsbefrämjande åtgärder. Jag har av statsrådet Palmes svar noterat att statsrådet är villig att lämna sådan medverkan, och jag vill helt instämma med statsrådet i synpunkten att en reformering av prästutbildningen kan vara en åtgärd som kan leda till ett ökat antal präster. Likaså vill jag ansluta mig till tanken att ge en tilläggsutbildning för att få en del intresserade personer att träda in på prästbanan. Man kan väl också tänka sig ett större lekmannainslag och kanske även deltidstjänster i kyrkan. Herr talman! Jag är nöjd med svaret och hoppas att åtgärderna skall successivt leda till ett ökat antal präster.
Herr talman! Herr Sörenson har frågat mig vilka åtgärder i form av samordnad och annan katastrofberedskap som har vidtagits och vilka som planeras för att trygga västkusten och dess farvatten mot förödelse genom olyckshändelser, som kan drabba tankfartyg och medföra oljeutsläpp. Herr Sörenson har vidare frågat om rimlig beredskap och effektiv neutralisering över huvud kan åstadkommas i samband med katastrofer som kan drabba våra farvatten och kuster genom s.k. supertankers. Herr talman! Denna fråga är till sin karaktär sådan att jag tyvärr nödgas lämna ett mera omfattande svar än vad som kanske är avsett inom ramen för institutet enkel fråga. Räddningstjänstutredningen utreder bl.a. formerna för beredskapen mot oljeskador. I avvaktan på resultatet av utredningens arbete har länsstyrelserna fått i uppdrag att utarbeta planer för åtgärder som bör vidtagas i samband med katastrofer. Samtliga kustlän har nu sådana planer. Planerna innefattar bl.a. ledningsorganisation och uppgifter om de personella och materiella resurser som kan disponeras för skadebekämpning. Vidare anges i planerna t.ex. rapporteringsvägar samt teknisk och annan expertis som centralt kan ställas till förfogande för råd och anvisningar. Planerna har inte minst på västkusten tillämpats med gott resultat vid flera tillfällen. Beredskapsorganisationen får anses fungera tillfredsställande. Kungl. Maj:t har utfärdat vissa föreskrifter i syfte att ytterligare förbättra rapporteringen av oljeförekomster till havs. nar har kommerskollegium meddelat föreskrifter, som innebär att spridning av utrunnen brandfarlig vätska skall kunna förhindras och att sådan vätska skall kunna undanskaffas och oskadliggöras. I fråga om neutralisering av oljeskador bedöms läget optimistiskt av forskarna. Man kan i dag säga vilka bekämpningsmedel som är klart olämpliga att använda på grund av sina effekter på vegetation och djurliv i vattnet. På senare år har åtskilliga preparat med goda effekter tagits fram. De har antingen absorberande eller sönderdelande effekt och påverkar inte vattenmiljön på ett olämpligt sätt. Bland förebyggande åtgärder kan nämnas förbättring av farleder, trafikreglering och trafikledning samt intensifierad övervakning. Sjöfartsstyrelsen följer kontinuerligt dessa frågor. Jag har vid flera tillfällen haft anledning understryka, att problemet med oljeutsläpp från tankfartyg till sin natur är sådant att det förutsätter internationella lösningar. Dei är inte tillräckligt att ha en nationell teknisk och författningsmässig beredskap. Om en fartygskatastrof som resulterar i oljeutsläpp inträffar på internationellt vatten, kan en effektiv bekämpning av oljan kräva ingripande redan innan oljan nått vårt territorialvatten. Ytterst kan det bli fråga om ett ingripande mot fartyget, t.ex. genom att spränga det för att därigenom förstöra ombordvarande olja innan den rinner ut. Det gäller då att ha en folkrättslig grund för en sådan åtgärd. Sverige bekänner sig, liksom andra sjöfartsnationer, till den viktiga principen om havens frihet. Det är emellertid inte bara i fråga om fartygskatastrofer på öppna havet som internationellt samarbete är av största betydelse i kampen mot oljeskadorna. För att komma till rätta med de oförsvarliga oljeutsläpp som görs fullt medvetet från vissa tankfartyg krävs internationell samordning i fråga om både uppspårande av den skyldige och påföljdssystemet. Vidare är det uppenbart att frågor som rör det skadeståndsrättsliga ansvaret för oljeskador bör lösas i internationellt sammanhang. Likaså är den tekniska sidan av oljeskadebekämpningen synnerligen väl lämpad för samarbete nationerna emellan. Det är mot denna bakgrund inte förvånande att den internationella aktiviteten i bekämpningen av oljeskadorna varit mycket intensiv under senare år. Det är framför allt inom den mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen som denna aktivitet gett sig till känna. År 1954 slöts en konvention som förbjuder oljeutsläpp från alla fartyg utom de minsta. Från början avsåg förbudet endast vissa zoner av världens hav, men numera har dessa utvidgats så att totalförbud råder i bl.a. de nordiska farvattnen. Inom IMCO diskuteras förslag om att slopa även återstående fria zoner. Konventionsstaterna har förbundit sig att göra överträdelser av förbudet straffbara. Sverige, som var bland de första som godkände konventionen, har infört nationell lagstiftning som grundar sig på konventionen. De oljeskador som för två år sedan drabbade engelska och franska kuster efter tankbåten Torrey Canyons förlisning på internationellt vatten föranledde IMCO att med hög prioritet behandla problemen med oljekatastrofer till sjöss. Sjösäkerhetskommittén sysslar med frågornas tekniska sida, såsom fartygens konstruktion och manövrering, inrättande av särskilda trafikleder för tankfartyg, speciell navigeringshjälp för dem och särskild utbildning för deras befäl och manskap. IMCO:s juridiska kommitté har utarbetat förslag till två konventioner. Det ena rör kuststaters rätt att vidta åtgärder för att hindra oljekatastrofer till följd av fartygsolyckor på internationellt vatten. Det andra förslaget gäller de privaträttsliga sidorna av problemet, närmast det skade ståndsrättsliga ansvaret för oljeutsläpp och skyldighet att genom försäkring eller på annat sätt garantera att utdömt skadestånd kan betalas. Båda konventionsförslagen kommer att ligga till grund för en internationell konferens i Bryssel i november i år. År 1967 träffades en överenskommelse mellan de nordiska länderna om samarbete i fråga om oljeförorening till havs. Överenskommelsen får ses som en nordisk komplettering av den internationella oljeskyddskonventionen. På svensk sida har överenskommelsen följts upp genom utfärdande av bestämmelser om rapportering av oljefläckar och oljeutsläpp till havs samt om samverkan vid undersökning av förmodade överträdelser av föreskrifterna om oljeförorening. Nordiska rådet har vid årets session antagit dels en rekommendation om särskilda sjövägsregler för stora fartyg, särskilt oljetankers, dels en rekommendation om beredskap vid katastrofer och skador i de nordiska farvattnen. Sverige är koordinerande land för sistnämnda rekommendation. Danmark för den förstnämnda. I sammanhanget väcktes hos rådet förslag som avsåg möjligheterna för oljetankers, som är större än de som för närvarande används i nordiska transporter, att trafikera nordiska farvatten, i första hand danska farleder. Med hänsyn till de ökande riskerna för oljeskador ansågs på svenskt initiativ förslaget ej böra tillstyrkas. Ett förslag till avtal om ömsesidigt bistånd i vissa avseenden vid oljekatastrofer i Nordsjön har utarbetats efter överläggningar mellan Nordsjöstaterna. Förslaget, som godkänts av Sverige, delar in Nordsjön i zoner, inom vilka de olika länderna skall ha vissa primära åtaganden. Ömsesidigt bistånd i och utbyte av erfarenheter av bekämpningsaktioner förutsätts. Många av de åtgärder, som jag nu har redovisat, har aktualiserats av utvecklingen mot allt större tanktonnage. Det gäller särskilt de sjösäkerhetsåtgärder och ansvarsregler som man nu arbetar med inom IMCO. Nordsjöavtalet, som har tillkommit av samma anledning, är i verkligheten en internationellt organiserad oljeskyddsberedskap.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för det mycket utförliga svaret. Frågorna har ställts med anledning av de internationella katastrofrisker som föreligger och som bland annat Torrey Canyons förlisning, som kommunikationsministern hänvisar till, är ett exempel på. Ett annat exempel är den olyckshändelse som inträffade i Göteborgs hamn den 6 mars i år, då »Elisabeth Fernström» gick på grund vid Dynan på ingång till Torshamn i Göteborgs hamn. Den var lastad med 72 000 ton råolja. Ingenting sensationellt inträffade det blev ett läckage, men det gick inåt i fartyget och ingen olja rann ut. Under andra förhållanden kunde en förödande katastrof ha inträffat. Jag delar kommunikationsministerns åsikt att frågan har internationell räckvidd, och jag vet också att vi i vårt land har bidragit till att vissa internationella överenskommelser, bland annat Nordsjöavtalet, har kunnat träffas. Trots detta har jag frågat om man över huvud taget kan åstadkomma rimlig beredskap när utvecklingen nu går mot supertankers. Det är i samband med dessa frågeställningar som problemen uppstår. Hittills har skaderisken varit mycket ringa i samband med fartygskatastrofer. Vid Romkonferensen hösten 1968 påpekades också att riskerna hittills varit begränsade, men med utvecklingen mot supertankers kommer olycksfallsriskerfa såvitt jag förstår att öka. Däremot påpekades — vilket kommunikationsministern också tagit upp i sitt svar — att s.k. frivilliga utsläpp i samband med rengöring av tankar är volymmässigt betydligt större och mer katastrofala. Kommunikationsministern framhåller i sitt svar att det bör skapas internationella regler även för den delen. Det påtalades i det sammanhanget vid Romkonferensen bl.a. att en av de kanske väsentligaste orsakerna till svårigheterna att åstadkomma sådana regler är att det inte finns tillräckliga uppsamlingskärl i de hamnar som tar emot olja. Detta pressar befälhavarna att släppa ut oljan på internationellt vatten.

Herr talman! När det gäller frågan om mottagningsanordningarna i hamnarna vill jag svara att sjöfartsstyrelsen arbetar med den. På frågan huruvida det över huvud taget är möjligt att åstadkomma en rimlig beredskap vill jag svara att det är just en rimlig beredskap som vi strävar att upprätthålla med en samordning av de resurser vi har till förfogande för dessa uppgifter. Detta arbete sker under ledning av länsstyrelserna i de olika länen. Vi hoppas att denna beredskap skall kunna bli ännu effektivare sedan räddningstjänstutredningen har = fullgjort sitt uppdrag. Därutöver kan sägas att det på detta >mråde liksom på alla andra områden ir omöjligt att gardera sig för olyckor. För att åstadkomma en hundraprocentig garanti härvidlag finge man gå så långt att man förbjöde sjöfart med tankfartyg i våra kustvatten. Jag har en känsla av att det inte precis är den ambitionen som våra stora hamnar — t.ex. Göteborg — har, utan denna är väl snarare att man vill utveckla sjöfarten och ta emot det tonnage man har möjlighe ter att ta emot, samtidigt som man försöker säkra sig mot de risker vi här har talat om.

Herr talman! Jag förstår att vi i vårt land inte kan gå emot den internationella utvecklingen och stoppa supertankers. Vi får i stället förutom de internationella överenskommelserna försöka gå andra vägar. En sådan väg är att vi, när supertankers blir allt större och kanske kommer upp mot 200 000 ton, får koncentrera landningen av oljan till ett fåtal platser, där vi kan bygga upp en så hög beredskap som det är möjligt att åstadkomma. En annan möjlighet är att införa obligatorisk lotsning inom svenska farvatten utan att avvakta internationella överenskommelser. Det kan också ligga en risk i att man skjuter de internationella överenskommelserna framför sig och därigenom kan komma att förbise de rimliga lösningar som vi själva har möjligheter att åstadkomma. Av kommunikationsministerns svar kan man få den uppfattningen att det över huvud taget inte är möjligt att internationellt åstadkomma en rimlig beredskap. Vi får då försöka åstadkomma en rimlig beredskap inom vårt eget land. En åtgärd skulle då, som jag redan nämnt, kunna vara att man begränsar landningen av dessa supertankers till ett fåtal hamnar.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han avser att enligt nu färdigställda kursplaner starta den tidigare aviserade utbildningen av dietister. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Enligt vad jag erfarit räknar skolöverstyrelsen med att en försökskurs för blivande dietassistenter skall kunna börja hösten 1969.

Herr talman! Det svaret kan man bara vara tacksam för. Att jag frågar beror på att detredan 1965 ställdes i utsikt att vi skulle få dietistutbildning och detta löfte förnyades 1967. Jag vet också att man har slutfört de undersökningar som behövdes. Det är alltså glädjande att vi nu kommit så långt att utbildningen skall starta till hösten. Jag har en liten önskan, nämligen att man inte skulle använda beteckningen dietassistenter. Jag är övertygad om att vi i Sverige får samma gedigna utbildning för dietister som man har i hela världen. Där kallas de dietister och jag skulle vara glad om man kunde använda den titeln på dem. För övrigt är jag tacksam för svaret.

Herr talman! Herr Eriksson i Arvika har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han uppmärksammat den tveksamhet som råder hos de lokala skolstyrelserna när det gäller tolkningen av anvisningarna beträffande avslut ningsdag för årskurserna 3 och 4 i gymnasiet samt årskurs 2 i fackskolan och om han med anledning av denna tveksamhet kommer att utfärda förtydligande bestämmelser. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Som herr Eriksson torde ha uppmärksammat har jag den 20 mars detta år besvarat en interpellation i detta ämne och därvid bl.a. erinrat om att skolöverstyrelsen meddelat vissa anvisningar för skolstyrelsernas handläggning av dessa frågor.
Herr talman! Jag har uppmärksammat detta, statsrådet Moberg, men sedan dess har det hänt åtskilligt i denna fråga. På en punkt måste väl statsrådet och jag vara överens, nämligen att det råder tveksamhet och förvirring hos de lokala skolstyrelserna när det gäller att fastställa avslutningsdag för gymnasiet och fackskolan. Skälet till denna tveksamhet är de svårtolkade anvisningar som statsrådet hänvisar till. Han säger i sitt svar »Vissa anvisningar» och dessa anvisningar är mycket ofullständiga. Det sägs bl.a. beträffande möjligheten att sluta tidigare på grund av elevers militärtjänstgöring att om det rör sig om »enstaka elever» skall inte en skolstyrelse besluta att avsluta kursen tidigare. Inte ett ord sägs om vad som menas med begreppet »enstaka elever». Man har bett skolöverstyrelsen om ett förtydligande men inte fått något besked. Detta är rätt förvånande då det är fastslaget att skolöverstyrelsen skall utfärda de anvisningar som bedöms nödvändiga för tillämpningen av skolstadgan. Det står också ordagrant i instruktionen för skolöverstyrelsen att »det åligger styrelsen särskilt att genom upplysning, rådgivning och andra åtgärder stödja och främja utbildningsverk samheten på det regionala och lokala planet». Jag vill tacka statsrådet för svaret även om jag måste säga att det inte ligger mycket av värde i detsamma. Men jag skulle vilja ställa en följdfråga. Menar verkligen statsrådet att trots osäkerheten ute i kommunerna, trots den irritation som detta inneburit, där bl.a. skolstyrelsen haft nya sammanträden och ändrat sina tidigare beslut, kommer det inte att lämnas några klarläggande råd från den ansvariga myndigheten vare sig nu eller när det gäller ett kommande år?
Herr talman! Vi brukar alla vara angelägna om att slå vakt om den kommunala självstyrelsen, att vi skall decentralisera. Detta är en sådan fråga. Vi har bemyndigat skolstyrelserna att här fatta beslut. Låt skolstyrelserna klara detta! Jag tror det är överdrift att hävda att regeringen eller skolöverstyrelsen bör gå längre än vad som har skett.
Herr talman! Statsrådet och generaldirektör Löwbeer är tydligen inte överens i denna fråga. I ett uttalande som denne gjorde för några dagar sedan sade han att han är väl medveten om att tolkningen av skolöverstyrelsens cirkulär i ärendet vållat en debatt ute i landet. Statsrådet kan väl inte vara främmande för att det har varit stor irritation i de olika kommunerna. Jag vill påpeka att det inte är oskickliga kommunalpolitiker som har ställt sig frågande. De är avancerade skolpolitiker som beklagar att de oklara bestämmelserna skapar irritation genom olika tolkningar.
Herr talman! Herr Eriksson i Arvika har alldeles fel. Generaldirektör Löwbeer och jag är fullt överens på denna punkt. Innan skolöverstyrelsen utfärdade sina anvisningar i februari hade vi överläggningar, och vi var då överens om att man skulle ge skolstyrelserna den frihet som de genom denna formulering av skolöverstyrelsens anvisningar har fått.
Herr Löwbeer säger i ett uttalande, att han tror att det beslut som fattats av skoldirektionen i Stockholms stad om avslutning den 30 maj kommer att bli prejudicerande, och han anför detta som ett råd. Då vill jag fråga: Vore det inte bättre att utfärda klara anvisningar än att när det gäller landet i stort hänvisa till Stockholm?

Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille har frågat om jag vill vidta snabba åtgärder för att rädda fiskarbefolkningen i södra Skåne från ekonomisk katastrof. Jag förmodar att herr Nilsson med sin fråga avser de ekonomiska svårigheter som uppkommit för vissa fiskare i Österlen och för ett fiskmottagningsföretag i Skillinge. Företaget har arrenderat sin anläggning av Skillingeortens fiskförsäljningsförening. Föreningen har i framställning till regeringen anhållit om befrielse från återbetalningsskyldigheten för den kvarstående delen av ett statligt lån. Remissbehandling av denna framställning pågår. Det är min avsikt att snarast möjligt ta upp ärendet, när remissbehandlingen avslutats. Jag vill vidare erinra herr Nilsson om de konsolideringslån som föreslagits i propositionen angående stödåtgärder på fiskets område, vilken nyligen godtagits av riksdagen. Om berörda fiskare kan få sådant lån kan emellertid avgöras först efter närmare utredning i de enskilda fallen. Härutöver vill jag meddela att berörda fiskare numera blivit medlemmar i Östersjöfiskarnas fiskcentral i Simrishamn och att de således återigen får avsättning för sin fångst.
Herr talman! Först framför jag ett tack till jordbruksministern för svaret på frågan. Han har alldeles rätt i sin förmodan, att jag avser de svårigheter som har uppkommit för vissa fiskare i Österlen. Jag är fullt på det klara med att vi i förra veckan beslutade om vissa stödåtgärder för yrkesfiskare. Både de berörda parterna och jag är tacksamma för att detta beslut har fattats. Eftersom jag känner statsrådets positiva inställning till även den yrkesgrupp det här är fråga om behöver jag inte ta upp någon debatt med honom om bristande intresse, långt därifrån. Anledningen till att jag ställde denna fråga var att jag först i pressen fick läsa, att det förekom betalningssvårigheter och att företaget som det gällde hade blivit försatt i konkurs. Enligt inhämtade upplysningar var den lägsta summa som dessa fiskare hade innestående 100000 kronor, möjligen 150 000. När jag sedan en kväll i Aktuellt såg Skillinge hamn, som låg stilla, ödslig och övergiven, och jag kände igen en del av människorna som förekom på bilderna, tyckte jag det var tid att fråga statsrådet, om snabba åtgärder kunde vidtas. Denna yrkesfiskarkår hade inte på över en månad kunnat utöva sitt yrke. Man hade inte fått betalt för sina fångster och befann sig enligt min uppfattning — och jag tror även enligt statsrådets — i en sådan situation att det verkligen behövde vidtas snabba åtgärder. Nu har pressen meddelat, såsom statsrådet säger i sitt svar, att 27 av dessa fiskare har gått in i Östersjöfisk, och det skall väl i någon mån lindra deras plågor. Jag tror att det var nyttigt att denna fråga kom under behandling. Statsrådet säger också att han, när remissbehandlingen är avslutad, skall ta upp ärendet så fort ske kan. Det är ett positivt besked. Jag kan säga utan Överdrift att stämningen i samhället är under nollpunkten, och man undrar där om det över huvud taget har någon framtid. Nu tackar jag för svaret och hoppas att remissbehandlingen skall gå snabbt, att statsrådet därefter kan ta ställning och att människorna får den hjälp som behövs. 100 000—150 000 kronor betyder mycket för en kår som yrkesfiskarna — de har det sannerligen inte alltför bra som de har det i dag. Jag ber ännu en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Hedin har frågat mig, om jag är beredd att medverka till att dels särskild undervisning i naturvård med speciell betoning på nedskräpningsproblemet genomförs i samtliga skolformer och årskurser, dels en kampanj mot nedskräpning i naturen kommer till stånd under våren i radio och TV. Frågan om nedskräpningen i naturen är bara en del av det större miljövårdsproblemet. Inom skolöverstyrelsen pågår sedan hösten 1968 en särskild utredning om hur behovet av undervisning beträffande miljövårdsfrågorna i vid bemärkelse skall kunna tillgodoses i skolorna. Det är enligt min mening angeläget att undervisningen om dessa frågor på olika sätt förstärks så att eleverna blir medvetna om varje människas ansvar för naturen. Nedskräpningen torde — liksom miljöförstöringen i stort — motverkas effektivast om ett aktivt upplysningsarbete kombineras med förbättrad teknik och organisation samt lagstiftningsåtgärder. Kommittén för ett renare samhälle, som tillsatts av chefen för socialdepartementet med uppgift att pröva olika lösningar av nedskräpningsproblemen, beräknas avsluta sitt arbete i år. Med hänsyn till det utredningsarbete som sålunda för närvarande bedrivs finner jag det inte motiverat att nu vidta några särskilda åtgärder med anledning av interpellantens första fråga. Vad gäller frågan om en kampanj i radio och television mot nedskräpningen vill jag endast erinra om Sveriges Radios karaktär av oberoende publicistiskt organ och om den självständighet vid utformningen av programverksamheten som getts företaget.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet har ansett det vara angeläget att undervisningen om miljövårdsfrågorna förstärks så att eleverna blir medvetna om varje människas ansvar för naturen, men utöver detta allmänna uttalande är det kanske inte så mycket positivt i svaret. Statsrådet säger att nedskräpningsfrågan bara är en del av det stora miljövårdsproblemet, och det är naturligtvis riktigt, men jag skulle vilja tillägga att den är en mycket viktig del av miljövårdskomplexet. Jag har tagit upp denna fråga därför att jag liksom statsrådet anser att en aktiv upplysning bäst kan motverka fortsatt nedskräpning. Jag tror att man kan nå stora resultat utan att avvakta olika utredningar, utan att avvakta förbättrad teknik och organisation, som naturligtvis i och för sig är en angelägen sak framöver, och utan nya lagstiftningsåtgärder. I det sistnämnda avseendet tror jag att det framför allt gäller att tala om för folk vilka lagar vi har på området, att påpeka att det faktiskt är brottsligt att skräpa ned och att se till att folk efterlever de lagar vi har. Detta hindrar naturligtvis inte att man kan diskutera en skärpning av lagstiftningen. Jag tänker mig att det vore fördelaktigt att få möjlighet att åtala även lindrigare nedskräpning, och jag anser att man borde överväga möjligheterna att ge bötesföreläggande precis som för lindrigare trafikförseelser. Det har man i vissa andra länder, och jag tror det är en väg som det kanske skulle vara lämpligt att gå. Jag tror emellertid att man helt oberoende av vad som kan komma i framtiden har anledning att efterlysa en kampanj just nu för att effektivisera kampen mot nedskräpning. Tyvärr tycks en stor del av svenska folket ha den dåliga vanan att kasta ifrån sig allting. Man kastar skräp från bilfönstret, över båt relingen, från tågkupén — allt som man vill bli av med bara slängs. Som naturvårdare blir man verkligen ledsen och chockerad av resultatet av denna allmänna mentalitet. Jag förmodar att vi är helt ense om att det är mycket tråkigt att exempelvis i vår vackra skärgård se den våldsamma nedskräpningen utefter stränderna, där det ligger massor av plastpåsar, tetrapak, flaskor och burkar av olika slag som har flutit i land. Detsamma är förhållandet utmed vägarna och järnvägen, på rastplatserna och på många andra håll. Jag satt häromdagen på tåget mellan Södertälje och Stockholm och tittade särskilt efter hur det såg ut på banvallen och inte bara där utan runt omkring. Det var något av en enda skräphög: fullt med papper inte bara på banvallen utan också på de vägar som man såg vid sidan om järnvägen. Jag tittade sedan nedanför fönstret och där stod det — och det skulle jag vilja nämna just för förutvarande kommunikationsministern: »Kasta ej ut föremål som kan vålla brand eller annan skada». Det uppmanar man alltså folk till. Jag tänkte på vad det innebär. Man skall tydligen inte kasta ut tändstickor och cigarrettstumpar och kanske inte heller glasflaskor, det kan ju vålla skada. Men allt annat såsom papper och sådant — kanske inte bananskal, det kan vara tveksamt — kan man alltså få kasta ut. Sedan erinrade jag mig ett TV-program under vintern eller kanske sent i höstas, som gällde trafiksäkerhetspropaganda. Man visade en bil som körde i slaskväder, den saktade in vid sidan av vägen och föraren gick av och tog fram en trasa och torkade av sina strålkastarglas, och man kommenterade detta med att säga att det är tillåtet att göra, till och med på motorväg, om det är nödvändigt. Så långt var det ju mycket bra. Men sedan tog denne gentleman trasan, som han torkade av glasen med och kastade ut den vid sidan av vägen. Det var kanske inte precis så lämpligt att visa inför hela svenska folket, att man kan göra på det sättet. Mot bakgrunden av dessa två exempel kanske det inte är så underligt, att det blivit en sådan mentalitet hos svenska folket som den vi nu har. Nog är det bra med all den aktivitet som förekommer nu ute i länen med »Håll-rent»-kampanjen, »Håll Sörmland rent» 0. s. v., men jag tror att det är mycket angeläget att den kombineras med en mera omfattande rikskampanj, varigenom man talar om för folk hur man skall uppträda i naturen. I interpellationen har jag framhållit att risken, om en sådan kampanj uteblir, är att man i organisationer och kommuner, som engagerar sig i denna fråga, tröttnar på att göra det. Att den risken är en realitet fick jag belägg för så sent som i går. Då fann jag i Södermanlands Nyheter följande stora rubrik: »Nu är vi i Södermanland trötta på att städa efter stockholmare». Den provocerande rubriken får tidningen naturligtvis stå för. Det är givetvis inte bara stockholmare som skräpar ned utan också andra. I tidningsartikeln sägs: »Vi är inte rädda för att städa, men vi blir trötta och ledsna på nedskräpningen när vi inte får stöd genom information till de människor som behöver nås av sådan. Dessa beska yttranden fälldes vid kommunalfullmäktiges i Vagnhärad senaste sammanträde då man diskuterade städkampanjen Håll Sörmland rent.» Vidare säger man att man förra våren skickade en skrivelse till naturvårdsverket. I den sades bland annat att det är »alldeles nödvändigt att något görs från centralt håll för att motverka nedskräpningen. Vagnhärads kommuns kampanjkommitté föreslår därför att Statens Naturvårdsverk snarast vidtar sådana åtgärder att en statlig propagandakampanj i radio, TV och press kan genomföras.» Kommunalfullmäktige ställde sig helt bakom denna skrivelse och länsstyrelsen tillstyrkte förslaget. Samma kampanjkommitté begärde nu att man skulle få anordna en städdag i vår, därtill uppmanad av länsstyrelsen. En sådan uppmaning går ut till alla kommuner i Sörmland. Men för en vecka sedan ungefär sade kommunalfullmäktige: Nej, vi vill inte vara med på det, eftersom vi inte ens har fått svar från naturvårdsverket på vår framställning förra året, eftersom vi inte anser oss ha fått gehör för vårt önskemål att det skall bli någonting av en kampanj från centralt håll. Jag tror att det är särskilt angeläget att man i skolorna får en information. Jag förmodar att en sådan också så småningom kommer till stånd efter den utredning som statsrådet Palme talade om här. Jag beklagar dock att statsrådet inte redan nu vill vidta några särskilda åtgärder. Nog kunde det vara på sin plats att i vår före skolavslutningen ge en lämplig information — den kunde vara ganska kort — om nedskräpningsfrågans betydelse och om vilka bestämmelser som för närvarande gäller, detta oberoende av vilken utformning miljövårdsundervisningen får i framtiden. En enkel praktisk möjlighet att hjälpa eleverna till förståelse skulle nog kunna vara att låta dem hjälpa till att städa sin egen skolgård i stället för att anlita dyr arbetskraft. Sedan kommer vi till radio och TV. Statsrådet gav det standardsvar som jag hört så många gånger förut och som jag också var helt beredd på att få, nämligen att statsrådet inte vill lägga sig i frågan. Med tanke härpå skickade jag också en kopia direkt till radiochefen till den verkan det hava kan. Jag tror det skulle vara oerhört värdefullt om man i radio — där vet jag att det förekommer i rätt stor utsträckning — och framför allt i TV kunde göra mer propaganda mot nedskräpningen. Som före bild kunde man ha trafiksäkerhetspropagandan och visa korta, roliga och ofta återkommande avsnitt. Nu spelar det kanske inte så stor roll vad jag tycker i denna fråga, men jag vet att väldigt många tycker detsamma. Jag måste emellertid säga att jag inte riktigt kan förstå svaret, ty det kan väl inte vara fel att statsrådet eller naturvårdsverket begär att få anlita TV för en statlig kampanj i dessa frågor. Oberoende härav tror jag det skulle vara av vikt om statsrådet Palme, utan att därmed påverka Sveriges Radios självständiga utformning av programverksamheten, talar om sin personliga uppfattning. Det kan väl inte vara förbjudet för ett statsråd att tycka och tänka något också i en fråga av det här slaget. Därför vill jag till sist direkt fråga statsrådet Palme: Tycker inte statsrådet, liksom jag, att det skulle vara mycket värdefullt, om det blev en sådan kampanj i TV?

Herr talman! Herr Hedin uppmanade mig avslutningsvis till vad man skulle kunna kalla aktiv schizofreni. Han sade nämligen att jag på grund av mitt ämbete visserligen är förhindrad att lägga mig i Sveriges Radios angelägenheter men att jag i alla fall kunde tycka något rent personligt. Mitt personliga tyckande i denna 'talarstol är ointressant. Jag måste ju vara konsekvent och hålla mig till min uppgift, som bl.a. innebär att värna om Sveriges Radios självständighet. Jag ger mitt standardsvar här så gott som varje torsdag. Jag tycker i själva verket, herr Hedin, personligen mycket i alla de frågor jag får, men jag är försiktig nog att inte låta personliga uppfattningar komma till uttryck i de fall de är ovidkommande. kastade trasan i naturen kan jag dock hålla med om att det föreföll sinistert, och det är glädjande att herr Hedin likväl bibehållit sin starka tro på nyttan av kampanjer i televisionen. Ingenting hindrar ju en organisation, en statlig myndighet eller en kommitté av typen »Kommittén för ett renare samhälle» att ta kontakt med Sveriges Radio för att påpeka upplysningsbehovet och lämna uppslag om hur man skall kunna driva propaganda mot nedskräpning. Detta är en sak, men det är en annan om det för rundradioverksamheten ansvariga statsrådet uttalar personliga meningar i en rad olika frågor som berör radions innehåll. Vad skolorna angår vill jag erinra herr Hedin om att där har skett en stark aktivering av miljövårdsundervisningen. Jag tycker det är glädjande att man sett problemet i ett vidare perspektiv och nu betraktar nedskräpningen som en del i det större miljövårdskomplexet. Det är också detta vidare perspektiv på miljövårdsproblematiken som utredningsarbetet inom skolöverstyrelsen, vilket bedrives i samband med naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och en hel rad myndigheter, siktar till. Detsamma gäller också för t.ex. Folksams kampanj, där man via ABF har engagerat 5 000—6 000 medlemmar i en diskussion om miljövårdsproblematiken i stort. Slutligen "sade herr Hedin att han hoppades att man nu inför sommaren skulle ge eleverna i de enskilda skolorna litet praktiska råd om hur de skall hålla rent och att eleverna kanske t.o.m. kan städa sin skolgård. Ja, herr Hedin, för det behövs inga cirkulär från departementet eller skolöverstyrelsen. Där har varje kommunal skolstyrelse och varje lokal skola rika möjligheter att på eget initiativ ta upp frågorna inom ramen för den vanliga undervisningen. Jag hoppas också att man i många skolor kommer att begag na tillfället att göra det i slutet av vårterminen.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för att han nu i flera avseenden har uttalat vad han tycker i dessa frågor. Det tror jag är värdefullt. Vad radio-TV beträffar tycker jag alltjämt att det är litet oklart huruvida en statlig myndighet kan ta initiativ till och få gehör för ett förslag att anlita Sveriges Radio-TV för en viss kampanj som anses angelägen. Hur var det i narkotikaupplysningen, som beträffande storleksordningen emellertid inte kan jämföras med denna fråga? Där vill jag minnas att staten utnyttjade bl.a. TV för sin mycket seriösa och angelägna information. Sedan är det klart att man i skolan skall se miljövårdsproblemet som en helhet. Det håller jag med om. Men nedskräpningsfrågan anser jag vara dels mycket angelägen, dels mycket lätt att renodla från den övriga miljövården. Det är heller inga svårigheter med att skaffa lärare för en sådan antinedskräpningskampanj. Och saknas det lärare kan man få människor utanför skolan som på ett enkelt och trevligt sätt ger eleverna värdefull information. Mot den bakgrunden tycker jag — även om vi nu har kommit ett stycke in på våren — att skäl föreligger att starta en sådan kampanj i skolorna. Informationen därom behöver inte ta lång tid, och inte heller behöver den inverka negativt på skolans övriga verksamhet. Slutligen tackar jag för statsrådets rekommendation att städa på skolgårdarna. Jag vet att man gör det på många håll, men i vissa skolor gör man det inte. Just en rekommendation från ansvariga myndigheter är vad jag har efterlyst, och den har jag nu fått av högste utbildningschefen.
Herr talman! Bara några ytterligare ord beträffande frågan om Sveriges Radios medverkan i detta sammanhang. Ingen kan hindra en statlig myndighet eller någon annan som så önskar att ta initiativ till en kontakt med Sveriges Radio för att fästa företagets uppmärksamhet på en fråga och uppmana det att anordna en upplysningskampanj. Den statliga myndigheten har emellertid icke möjlighet att föreskriva att Sveriges Radio skall anordna denna kampanj. Kampanjen i narkotikafrågan grundar sig — om jag är riktigt underrättad — på ett beslut av Sveriges Radios styrelse, vilken ansett detta vara ett så allvarligt samhällsproblem att massmedia bör användas för spridande av saklig information om hela frågekomplexet. Det är mycket viktigt att vi upprätthåller denna distinktion. Initiativ kan vem som helst ta — utom kanske utbildningsministern, eftersom något sådant skulle kunna missuppfattas — men beslutet åvilar det självständiga radioföretaget.

Herr talman! Herr Sellgren har frågat mig, dels om jag anser att lokaliseringspolitikens målsättning bör överordnas kravet på full kostnadstäckning för enskild trafikgren och sektion inom denna och om jag i så fall avser att lå ta utreda frågan om samordning mellan dessa samhällsmålsättningar, dels om jag avser att låta utreda frågan om trafikpolitikens betydelse för lokaliseringen av företag inom norra stödområdet. Inledningsvis vill jag erinra om att de av riksdagen antagna trafikpolitiska riktlinjerna inte bara innebär ett krav på i princip full kostnadstäckning för de enskilda trafikgrenarna utan även en målsättning att för landets olika delar trygga en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga kostnader. Med avseende på herr Sellgrens båda frågor innebär de trafikpolitiska riktlinjerna i huvudsak följande. Aktiviteten på det trafikpolitiska området bör samordnas med lokaliseringspolitiken bl.a. när det gäller att upprätthålla från = lokaliseringssynpunkt önskvärd olönsam järnvägsoch landsvägstrafik. De kostnader som belastar vårt transportväsende och som inte direkt täcks av transportavgifter bör öppet redovisas så att deras berättigande kan bedömas. De merkostnader som uppkommer genom att olönsamma transporter upprätthålls av lokaliseringspolitiska skäl skall särredovisas och täckas i särskild ordning. Vilken underskottstrafik som från dessa utgångspunkter skall upprätthållas får prövas från fall till fall i samband med att fråga om stöd från det allmänna blir aktuell. I den lokaliseringspolitiska målsättningen är åtgärder för att skapa en bättre regional jämvikt i den näringsgeografiska utvecklingen av särskild betydelse. För att på bästa möjliga sätt stödja en sådan utveckling bör således insatserna inom en rad olika sektorer bedömas i sitt totala sammanhang. Jag kan nämna att enligt vad jag inhämtat har 1968 års lokaliseringsutredning för avsikt att i sitt fortsatta utredningsarbete återigen ta upp transportfrågornas betydelse från lokaliseringssynpunkt. Med hänvisning till vad jag anfört anser jag inte att det föreligger skäl att i särskild ordning utreda de frågor herr Sellgren berört.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

Jag har i interpellationen påvisat ett visst motsatsförhållande mellan dessa båda målsättningar och har anfört sjöfartsutredningens senaste betänkande, angående sjöfartsavgifterna, som ett exempel härpå. Något liknande kan enligt min mening också anföras beträffande landtransporterna. Det kan inte vara acceptabelt att varje trafikgrupp och varje geografiskt delområde skall stå för sina särskilda kostnader. Det leder oundvikligt till nedläggning av svaga enheter och överflyttning av produktion till andra delar av landet. De senaste årens omstrukturering och omfattande rationalisering inom näringslivet har lett till en urholkning av arbetstillfällena inom norra stödområdet. Särskilt glesbygderna har kommit i kläm genom den vikande lönsamheten inom jordbruket och omdaningen inom skogshanteringen. Konjunkturnedgången inom basnäringarna har också påverkat utflyttningen. En ytterligare breddning av näringslivet ter sig därför påkallad. :Lokaliseringspolitiken inom området börjar också ta mera konkreta och målinriktade former. Länsplaneringen utgör härvid ett gott underlag för bedömningen av behovet. Men Norrland är ändå inget svenskt u-land. Den norrländska industrin har en hög tillväxttakt. Dess andel av rikets industrisysselsättning ökade mellan 1962 och 1966 från 10,8 till 11,3 procent. Uttryckt på annat sätt svarade Norrland för cirka 31 procent av rikets industritillväxt under denna period, och ingenting tyder på att andelsökningen skall avtaga. Det som utförts är emellertid inte tillräckligt. De höga arbetslöshetssiffrorna är signaler till krafttag för ökade arbetstillfällen. Sådana strävanden märks också. Inrikesministerns besök de senaste dagarna i Västernorrlands län är väl ett exempel på att regeringen börjar se allvarligare på frågan. Det gäller att ta vara på den levande vilja till utveckling och breddning av näringslivet som i dag finns inom dessa områden. Åtgärder måste sättas in innan utflyttningen nått en sådan omfattning, att sjunkande födelsetal skapar automatik i befolkningsminskningen. Lika väl som det är ett riksintresse att betvinga spöket »Minskade arbetstillfällen» är det ett riksintresse — och inte ett mindre sådant — att bryta jätten »Avstånds» makt över berörda område. De flesta företagen i Norrland ligger mer eller mindre utanför sin egentliga marknad. Det norrländska näringslivet belastas av konsekvenserna av att landet råkar vara avlångt, och hittills har landsdelen själv fått betala alla merkostnader som är en följd av avståndet till marknadens tyngdpunkt, vare sig det gäller landeller sjötransporter, av gods eller människor. Detta måste ur allmän solidaritetssynpunkt anses vara otillfredsställande. En hårdnande konkurrens och ökat krav på snabba och serviceinriktade leveranser har ställt transporterna i förgrunden. Det kan inte vara rimligt att staten och de privata företagen satsar miljardbelopp för att utveckla näringslivet inom ett område som genom en stelt utformad transportpolitik får dras med höga transportkostnader. Det vore ju att ge med den ena handen och ta tillbaka med den andra. Transportpolitiken måste med andra ord anpassas till den lokaliseringspolitiska målsättningen. 1963 års beslut beträffande den svenska trafikpolitiken grundade sig på i stort sett fem principer, varav den rörande kravet på full kostnadstäckning utgör den bärande och oftast åberopade grundregeln. Regleringarna avsåg i första hand godstrafik på landsväg och olika ekonomiskt belastande förpliktelser för SJ. Utvecklingen har sedan dess i stort sett gått i positiv riktning, men omställningen är icke helt problemfri. Genom nedläggningar av trafiksvaga bandelar har vissa glesbygder fått sina transportmöjligheter försämrade, vilket återverkat på både befolkningstal och företagsamhet. De konkurrenskraftiga och lönsamma delarna av SJ:s verksamhet utgörs av de långa och trafikstarka banorna. Inom SJ pågår ett tekniskt utvecklingsoch rationaliseringsarbete, som internationellt sett har fört Sverige till en framskjuten ställning i järnvägstekniskt hänseende. För Norrlands del har enligt min mening utvecklingstakten varit något långsammare än inom den mera tätbefolkade delen av landet. Tidigare har exempelvis en vagnslasttransport från Stockholm till Örnsköldsvik gått över en natt, medan transporten i motsatt riktning tagit mer än dubbelt så lång tid. Tiden borde vara mogen för en ökad rationaliseringstakt för järnvägstransporterna från Norrland. Ett betydelsefullt steg har nyligen tagits genom höjning av godstågshastigheterna. Om därtill den genomgående trafiken söderut får passera lika obehindrat som den norrgående, har mycket vunnits. Nästa steg borde bli en containeroch piggy-back-linje i nord—sydlig riktning 1 likhet med den öst—västliga mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Malmö. I det läget torde också samgående mellan SJ och långlin jetrafiken på landsväg vara tänkbart i det att SJ fraktar trailers på de långa avstånden och dragbilar sköter den 1okala distributionen och kortdistansdistributionen. En sådan utveckling borde vara eftersträvansvärd. Det kan inte vara naturligt att stora godsmängder, t.o.m. s.k. massgods, har kunnat överföras till landsvägstrafik på långa avstånd med till synes konkurrenskraftiga priser gentemot SJ. Jag tror inte att all långdistanstrafik kan eller bör överföras från landsvägarna till järnväg, men om SJ utvecklar en snabb södergående trafik, borde stora godsmängder kunna avlastas landsvägarna. Men det norrländska näringslivet kräver inte bara snabba transporter för att minska de långa distansernas handikapp. Något måste göras även på taxesidan. SJ:s vidgade rätt att förhandla om frakter har förvisso varit till stor fördel för näringslivet. Dess företrädare för försäljning av transporttjänster ådagalägger utomordentlig skicklighet och förståelse för trafikanternas önskemål och behov. Men de kan inte göra några underverk så länge SJ ständigt höjer sina taxor. Detta har skett åtta gånger sedan 1961. Alla höjningar till trots ger SJ inte den avkastning den nya trafikpolitiken förutsätter. I en ledare i Dagens Nyheter för några dagar sedan anges orsaken till den senaste höjningen vara bl.a. att SJ fortfarande inte fått den kostnadsminskning som ett genomförande av de lika konkurrensvillkoren skulle medföra. SJ har för närvarande enligt tidningen höga pensionskostnader, i vissa fall dubbla pensionskostnader. Ett annat skäl till taxehöjning anges vara att ansträngningarna att minska kostnaderna hämmas av svårigheterna att sysselsätta övertalig personal med meningsfyllt arbete; här åsyftas de som har anställning hos SJ inom glesbygdsområden. Men sådana belastningar borde inte lösas taxevägen. skrymmande gods har relativt sett ökat mycket mera än för vagnslastgods och hårt drabbat mindre och medelstora företag i Norrland. Som exempel kan nämnas ett företag inom möbelbranschen med cirka 50 anställda som genom de kraftiga frakthöjningarna ställdes inför valet mellan nedläggning och total omställning av produktionen. Det kan anses som typiskt för norrländsk företagsamhet att man efter intensiva marknadsundersökningar satsade på en annan typ av träförädling, som var mindre fraktkänslig och vars marknadsradie var kortare än för det tidigare sortimentet. Inom =: örnsköldsviksregionen = har framvuxit landets, sannolikt Nordens, största plåtfatindustri, vilken betytt mycket för sysselsättningen och differentieringen av näringslivet inom detta område. Svårigheterna att övervinna avståndet och ge avnämarna snabba leveranser till rimliga fraktkostnader har nu tvingat företaget att flytta huvuddelen av sin produktion till mellersta Sverige. Exemplet visar att Norrland på grund av de stora avstånden tvingas »exportera» en del av den inneboende företagsamheten, som ofta har till orsak en stor andel lokalpatriotism och vilja att hävda den egna provinsen. Att norrländsk företagsamhet kan sprida sig över andra delar av landet är i och för sig enbart positivt, men i ett läge, då vi snarare behöver locka industrier till området, är det olyckligt med en taxepolitik, som dels hindrar de inom området framvuxna företagen att utveckla sig, dels avskärmar nya från att etablera sig i Norrland. I min interpellation angavs de föreslagna sjöfartsavgifterna som ett exempel på hur långt man kan driva kostnadstäckningskravet. Det är givetvis för tidigt att fälla ett riktigt omdöme om sjöfartsutredningen i detta sammanhang, eftersom regeringen ännu inte tagit ställning till förslaget. Man får hop pas att förslaget undergår en radikal omarbetning. I sin nuvarande form följer det strikt principen om kostnadstäckning för varje trafikgren utan hänsynstagande till konsekvenserna för näringslivet och samhället. Enligt min mening har man drivit kostnadstäckningskravet för långt i dess detaljer, när man nära nog kräver kostnadstäckning för varje enskilt transportuppdrag. En sådan uppläggning drabbar på ett särskilt sätt det norrländska näringslivet. Av den beräknade intäktsökningen på cirka 40 miljoner kronor kommer hälften att avkrävas företagen i Norrland. Jag skall ge några exempel. Enligt ASSI:s tidskrift Royal-Nytt, nr 1 i år, drabbas ASSI av en kostnadsökning på cirka 1,1 miljon kronor, varav 450 000 kronor i isavgifter. Boliden AB räknar med kostnadsökningar för bulktransporterna av lågvärdiga produkter som svavelkisslig utmed norrlandskusten på cirka en halv miljon kronor. För Mo och Domsjö AB beräknas en total kostnadsökning av cirka 2,2 miljoner kronor, varav mer än 700 000 kronor i isavgifter, och som en helt ny kostnad 600 000 kronor för bogsering av timmer längs kusten. En svaghet i sjöfartsutredningen påvisas av att den årskvantitet bogserat timmer, som den lägger till grund för beräkningen av avgiften, transporteras av ett enda företag. Siffran är således för låg, och avgiften, som baseras på denna, bör därför sänkas eller avskaffas. En annan svaghet i utredningen är det sätt på vilket rabattsystemet för fjärrlinjesjöfarten utformats. Denna rabatt utfaller så, att den direkt gynnar sjöfarten på västkusten. Rabattutformningen för övrig sjöfart är däremot sådan, att ett rationellt transportsystem som det Svenska Cellulosa AB tillämpar drabbats av stora kostnadsökningar. Det måste vara uppenbart att utformningen av transportpolitiken, såsom den här exemplifierats, får negativa lokalise ringseffekter. även om icke något av de större företagen lägger ned sin verksamhet, får man ta med i beräkningen att verksamheten hämmas på grund av sämre lönsamhet i förhållande till motsvarande företag på sydligare breddgrader inom landet. Större negativ effekt kan antas drabba mindre och medelstora företag och inte minst viljan att nyetablera företag i den norra delen av landet. Jag har nu berört de större transportmedlen och deras betydelse för företagsamheten i Norrland. Det är, som jag tidigare anfört, ostridigt att landets geografiska form medför transportmässiga och därmed lönsamhetsmässiga handikapp för företag som etableras långt norrut och i inlandet. Folkhemsoch jämlikhetsaspekten borde «rimligtvis prägla bedömningen även av dessa frågor. Den lokaliseringspolitiska målsättningen kan i annat fall äventyras. Resultatet blir inte det avsedda, om staten — som jag tidigare sade — ger med den ena handen och tar tillbaka med den andra. Det är därför min bestämda uppfattning, att en koordination måste ske mellan den lokaliseringspolitiska målsättningen och den trafikpolitiska i så måtto, att den förra överordnas den senare. Om denna samordning inte kan nås inom ramen för kostnadstäckningskravet, bör möjligheterna utredas för en lösning över statsbudgeten genom någon form av utvidgning av begreppet »kollektivbiljett». Tanken borde inte vara utopisk. Vi har många kommunala trafikföretag, vilkas intäkter understiger de totala kostnaderna. Enbart tunnelbanan i Stockholm går med en förlust på 80 miljoner kronor om året. Den allmänpolitiska målsättningen måste således hela tiden ligga i förgrunden. Herr talman! Mitt anförande blev ganska långt, men jag har ansett frågan så betydelsefull, att jag har velat redogöra för de funderingar som jag hade innan jag ställde interpellationen. Att denna hade sitt berättigande framgår av kommunikationsministerns svar som är ytterst glädjande i den del där han säger sig ha inhämtat att 1968 års lokaliseringsutredning har för avsikt att i sitt fortsatta utredningsarbete återigen ta upp transportfrågornas betydelse från lokaliseringssynpunkt. Det är egentligen det svar som jag önskade få på denna fråga. Jag ville inte ha någon separat utredning. Kan den göras i ett större sammanhang är det enbart positivt. Ett annat positivt inslag i kommunikationsministerns svar är när han säger att de merkostnader, som uppkommer genom att olönsamma transporter upprätthålls av lokaliseringspolitiska skäl, får täckas i särskild ordning och att frågan om vilken underskottstrafik som skall upprätthållas får prövas från fall till fall, i samband med att frågan om stöd från det allmänna blir aktuell. Detta är en utväg som kan prövas när som helst och utan avvaktan på vidare utredningar. Som jag fattar uttalandet ligger det förfarandet i någon mån utanför den kollektivbiljett som SJ i dag har. Det skulle vara intressant att höra i vilka sammanhang detta system kan tilllämpas och om det gjorts vid något tillfälle.

Herr talman! Om herr Sellgren förstått mitt svar rätt — och det tycks han i varje fall delvis ha gjort — skulle han förstå att det inte existerar någon motsättning mellan å ena sidan trafikpolitiken och å andra sidan den lokaliseringspolitik som vi vill bedriva. Det är vad jag har givit uttryck för i mitt svar. I den allmänna debatten om trafikpolitiken talar man tyvärr ofta uteslutande om kravet på kostnadstäckning men glömmer vad vi betraktar som det väsentliga och som själva målet för trafikpolitiken: att åstadkomma en god trafikförsörjning. Kostnadstäckningen och de diskussioner vi för i anslutning härtill är en fråga om medlen för att nå detta mål.

Vi skulle få en motsättning mellan trafikpolitik och lokaliseringspolitik.

Vi måste i stället försöka få en total bedömning av vilka åtgärder vi i lokaliseringspolitiskt hänseende skall vidta för att skapa möjligheter för den lokaliseringspolitik som vi önskar bedriva. Det är av det skälet — för att vi skall få »ordning i bokföringen» — som vi anser att vi av de berörda verken måste få en redovisning av det företagsekonomiska utfallet av transporttjänsterna. Vi bör också få veta vilka underskott som finns på t.ex. olika delar av vårt järnvägsnät. Vi bör alltså erhålla en redovisning av allt detta, och därefter har vi att mot bakgrunden av målsättningarna på t.ex. det lokaliseringspolitiska eller det sociala området sörja för att SJ på annat sätt än via avgifter får den kostnadstäckning som man ändå bör ha rätt till. Det är av det skälet som riksdagen t.ex. anvisat 215 miljoner kronor till den s.k. kollektivbiljetten och ungefär 10 miljoner kronor till de icke lönsamma busslinjerna på landsbygden. Det är också för att åstadkomma en mer tillfredsställande trafikförsörjning som vi tagit initiativ som direkt riktar sig mot glesbygdens trafikförhållanden.

Det finns således — det vill jag mycket bestämt framhålla — ingen motsättning mellan å ena sidan de trafikpolitiska målsättningarna och å andra sidan de lokaliseringspolitiska. Jag har också i slutet av mitt interpellationssvar gett uttryck för uppfattningen att det riktiga måste vara att diskutera dessa frågor ur lokaliseringspolitiska synpunkter just i lokaliseringssammanhang. Det är därför jag ansett att den utredning som nu sysslar med en översyn av lokaliseringspolitiken också bör undersöka vilken roll transporterna spelar i detta sammanhang. Därefter får man diskutera vilka åtgärder samhället bör vidta för att åstadkomma den koordination som herr Sellgren och jag tycks vara överens om att vi bör eftersträva.
Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för detta förtydligande, som visar att våra uppfattningar rent teoretiskt sammanfaller ännu mer än vad jag kunde utläsa av svaret. Kommunikationsministern framhåller ånyo, att en godstrafikförsörjning på rimliga villkor är det primära och att kostnadstäckningskravet för denna del i någon mån är sekundärt, även om man för verket som helhet inte kan bortse från det kravet. I 1963 års beslut ligger också att det skall finnas en trafikförsörjning av minimistandard. att man inte får »höfta till» några avgifter för att ett speciellt företag på en viss ort skall kunna klara sig. På den punkten är jag helt överens med kommunikationsministern. Vi har härvidlag avtalsvägen att gå. SJ bedriver också en mycket aktiv försäljningspolitik. Men just i detta avseende finns det vissa begränsningar; man borde enligt min uppfattning kanske särredovisa ännu fler bandelar som går med underskott, för att de trafikstarka delar som berör näringslivet verkligen skall kunna konkurrera på lika villkor. Det finns i dag en snedbalans, och när dessa saker diskuteras vid fraktförhandlingar, finner man att det föreligger en stark begränsning. Vi kommer då in på frågan om sektoriseringen. Om man för en allmänt liberal transportpolitik, måste denna vara generell för hela landet, så att den inte missgynnar någon sektor. Jag hänvisar återigen till sjöfartsutredningen, som jag i och för sig inte vill ta upp till debatt eftersom det ännu endast föreligger ett råförslag. Detta förslag går emellertid direkt ut på en sektorisering som medför att vissa områden drabbas mycket hårt av avgifter, bara därför att de råkar vara lokaliserade till en landsdel, där det utmed kusten ibland förekommer is och besvärliga isförhållanden. De svåra vintrarna drabbade ju Norrland i särskilt hög grad, men jag har inte märkt att de norrländska företagen har fått vidkännas extra pålägg för att täcka SJ:s kostnader att rusta upp lok och vagnpark i syfte att bättre klara de hårda vinterförhållanden som tycks kunna förekomma. Det är en sådan typ av allmän transportpolitik jag eftersträvar. Statsrådet sade att det inte finns någon motsättning mellan de lokaliseringspolitiska strävandena och de trafikpolitiska. Det kanske inte är fallet på papperet — det finns i statsverkspropositionen uttalanden i den riktningen — men jag hävdar att det i praktiken uppkommer sådana motsättningar. Vad beträffar den verksamhet som går med underskott och möjligheten att göra en prövning från fall till fall skulle det vara intressant att höra, om herr kommunikationsministern avsåg just den kollektivbiljett som SJ har eller om en särskild prövning skulle kunna ske. Har det förekommit några sådana fall och hur sker denna prövning?

Herr talman! Jag vill tacka för det sista beskedet och vill något komplettera motiveringen till min fråga i detta avseende.

Herr talman! Herr Fälldin har frågat om jag är beredd att pröva att kostnaderna för överföring av arbetskraft mellan olika landsändar och regioner helt eller delvis får bäras av de företag som rekryterar arbetskraft för att därigenom öka möjligheterna att påverka och styra den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen inom olika regioner. De statliga bidragen till flyttande arbetskraft motiveras, såsom framhölls i arbetsmarknadspropositionen år 1966, av att samhället bör underlätta sådan flyttning som är betingad av arbetsmarknadsskäl. Därmed får den enskilde ökad valfrihet i fråga om arbetsplatsens belägenhet. Det framhölls också i propositionen att samma bidrag måste erbjudas dem som flyttar inom en region som dem som flyttar mellan regioner. Riksdagen hade inget att erinra mot dessa riktlinjer. Det är svårt att förena de angivna riktlinjerna med ett system som innebär att företagen övertar kostnaden för flyttningen. Systemet skulle sannolikt motverka en önskvärd rörlighet. Den enskildes möjligheter att flytta till en viss arbetsplats skulle bli beroende av företagets beredvillighet att ikläda sig kostnaderna för flyttningen. Om — såsom interpellanten synes mena — statliga bidrag skulle utgå vid flyttning inom en region men inte mellan regioner skulle detta innebära en stark begränsning av arbetstagarnas valfrihet i fråga om arbetsplats. Dessutom skulle ett sådant system leda till från arbetsmarknadssynpunkt orimliga gränsdragning ar. Även andra skäl talar emot en förändrad kostnadsfördelning i fråga om flyttningsbidragen. Man kan t.ex. anta att företagen inte skulle vara benägna att överta kostnaderna utan att arbetstagaren tog anställning för viss tid. Er sådan ordning har vi velat undvika. Administrativt skulle det också bli ett betungande system om arbetsmarknadsverket skulle förskottera bidragen och sedan återkräva dem från respektive företag. Jag är därför inte beredd att förorda åtgärder av det slag herr Fälldin önskar.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

Den tanke som jag har givit uttryck åt i interpellationen ser jag bara som en detalj bland de många åtgärder som måste vidtas, om vi över huvud taget skall kunna råda bot på den bristande balansen mellan olika regioner, en obalans som uppenbarligen förstärkes varje dag. Den stora faran ser jag i att den konjunkturuppgång som vi nu är inne i tyvärr ser ut att förstora skillnaderna ytterligare. Jag är litet överraskad över att inrikesministern så lättvindigt — om jag får använda det uttrycket — har avfärdat min tanke. Det får kanske tas som ett tecken på att inrikesministern är arbetstyngd och inte har noterat utgångspunkten för mitt resonemang. I interpellationen har jag för det första framhållit att jag finner det självklart att den, som måste bryta upp och flytta till en annan del av landet för att få arbete, så långt möjligt skall hållas ekonomiskt skadeslös. För det andra har jag sagt att ersättningen skall fastställas genom centrala politiska beslut, så att man skapar likformighet. Det skall inte överlåtas åt den enskilde företagaren att välja ersättningsform. För det tredje har jag angivit att det är lämpligt att denna verksamhet — d.v.s. förmedlingen av arbetskraft — handhas av arbetsmarknadsmyndigheterna. Vad jag har bett inrikesministern säga sin mening om är huruvida han finner det lämpligt att själva kostnaden skall bäras av staten eller om han kan tänka sig ett system där de företag som väljer att etablera sig inom ett område, trots att man där saknar arbetskraft, skulle få bära rekryteringskostnaderna helt eller delvis. Inrikesministern invänder att den enskildes valfrihet i fråga om arbetsplats skulle bli starkt begränsad. Men, herr statsråd, ur den enskildes synpunkt blir det ju, med de förutsättningar jag har angivit, ingen skillnad. Skillnaden uppstår bara för 'öretagen. Nu belastas dessa inte med aågra kostnader för denna arbetskraftsförmedling-rekrytering — utom i egenskap av skattebetalare förstås, eftersom det är med skattemedel som vi bekostar verksamheten. Hela tanken med mitt förslag är emellertid att hänsynen till denna kostnadspost skulle göra företagen mera benägna än i dag att studera en alternativ ort för sin lokalisering — en ort i en region där det finns tillgång på arbetskraft. Inrikesministern invänder också att företagen inte skulle vara benägna att överta kostnaderna om inte arbetstagaren tog anställning för en viss tid. Men jag säger återigen: Låt de nuvarande bestämmelserna i detta avseende gälla! Ersättningen för resor och de andra förmånerna gäller ju för varje månad som arbetstagaren är på orten. Bostadsstödet exempelvis utgår medan familjen lever delad, om det är en familjeförsörjare som tar anställning. Startbidraget är dock så utformat, att det föreligger återbetalningsskyldighet enligt en fallande skala intill sex månader efter anställningens början. Reglerna innebär att den som flyttat inte har skyldighet att stanna där han först fick anställning. Eller enkelt uttryckt: Vederbörande må gärna byta arbetsgivare på den nya orten — huvudsaken är att han inte återvänder till hembygden inom sex månader. Gör han det blir han återbetalningsskyldig enligt de regler som nu gäller. Så några ord rörande invändningen om förskotteringen. Jag finner det självklart att om man går in för detta system måste man räkna fram en genomsnittskostnad som företaget har att betala. Jag har inte tänkt mig något invecklat system där man skulle räkna så, att den som flyttar från Norrbotten kostar så och så mycket, medan den som flyttar exempelvis från mitt eget län kostar mindre på grund av att resekostnaderna blir lägre o.d. Man finge naturligtvis schablonisera den ersättning som arbetsmarknadsverket skulle ha för dessa tjänster. Men dessa invändningar är ju närmast av teknisk natur. Den allvarligaste invändningen tycker jag att inrikesministern gör när han säger att ett förverkligande av mitt uppslag sannolikt skulle »motverka en önskvärd rörlighet». Den invändningen är allvarlig, ty här kommer enligt min mening inrikesministerns viljeinriktning till klart uttryck. Bakom formuleringen måste ligga bedömningen att ett genomförande av min tanke skulle leda till en l1okaliseringspolitisk effekt, och den effekten vill inte inrikesministern uppnå, ty den skulle motverka den rörlighet han önskar. Om denna min tolkning är felaktig, vill inrikesministern då ge besked om vad han anser vara en »Önskvärd rörlighet»? Jag vill gärna säga att det var med tillfredsställelse jag läste förre inrikesministerns uttalande under elfte huvudtiteln i årets statsverksproposition. De deklarationer han gör där innebär ett välkommet avståndstagande från den koncentrationsfilosofi, som bar upp LO-ekonomernas näringspolitiska program och som till och med i vetenskapliga uppsatser har angivits som den nuvarande regeringens program under sextiotalet. Man får det bestämda intrycket att inrikesminister Johansson var orolig för utvecklingen och att han hade bestämt sig för att pröva nya grepp för att förbättra balansen mellan olika regioner i landet. Jag är ledsen att behöva konstatera att herr Holmqvist, av svaret till mig att döma, inte har samma känsla för lägets allvar, trots allt tätare opinionsyttringar.
Herr talman! Jag har faktiskt litet svårt att se logiken i herr Fälldins inlägg. Han slutar med att säga att det svar jag har givit på hans interpellation skulle vara ett uttryck för att jag hade en helt annan syn på lokaliseringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken än min företrädare. Emellertid började herr Fälldin med att framhålla att han betraktar flyttningsbidraget som en liten detalj. Hur kan det vara möjligt att göra det som herr Fälldin själv betecknar som en detalj till ett avgörande blodprov i fråga om innebörden i lokaliseringspolitiken? Hade det inte legat närmare till för herr Fälldin att knyta an till de initiativ, som regeringen har tagit på sistone i avsikt att främja utvecklingen av näringslivet i de landsändar, där man har haft svårigheter att bereda sysselsättning? Herr Fälldin borde ha tagit det som ett uttryck för regeringens inställning i denna fråga i stället för att anknyta till detta alldeles speciella och rätt överraskande förslag, som han tar upp i dag. Jag ser det hela så att regeringen handlar positivt, medan herr Fälldin vill tillgripa negativa åtgärder. Han vill åstadkomma belastningar på företag som försöker anlita arbetskraft utanför den region där företaget verkar. Man skulle således få en speciell kostnad, om man tog arbetskraft från ett annat område i landet. Jag kan inte finna att det ligger någon speciell poäng i att göra en sådan begränsning i dag, särskilt som man har haft dessa förmåner under ett tiotal år. Vad säger att vi i det läge vi nu har skulle tillgripa sådana restriktiva åtgärder för att försöka hindra en rörlighet? Jag har mycket svårt att dela herr Fälldins uppfattning. Jag tror att vi skall se till att stimulera tillkomsten av företag i de regioner av landet där vi har svårigheter. Det skall vi satsa hårt på, men vi får inte låta det bli så att de människor, som verkar där men som vill söka sin utkomst på annat håll, får svårare att göra det framöver än de har haft hittills. Därför kan jag inte uppfatta det uppslag som herr Fälldin för fram såsom särskilt genomtänkt. Jag tror inte att det kan tolkas på annat sätt än som någonting begränsande, i första hand för den arbetskraft i de sysselsättningsvaga delarna av landet som vill söka bättre möjligheter för sig själva och sina familjer på andra håll. Att försöka försvåra detta kan inte vara den väg vi skall gå, om vi skall lösa problemet med regionala ojämnheter inom vårt näringsliv. Åtgärderna bör inte utformas på ett sådant sätt att de skapar svårigheter för den enskilda människan.

Herr talman! Inrikesministern är litet ledsen över att jag inte använder detta tillfälle till att uttala beröm för att regeringen har tagit vissa initiativ när det gäller lokaliseringspolitiken. Eftersom inrikesministern själv har efterlyst berömmet, vill jag gärna förklara att jag tycker att det var en bra åtgärd att ta kontakt med Industriförbundet och se efter, om det näringsliv, som från socialdemokratiskt håll utsattes för så många och hårda omdömen under valrörelsen, kanske kan medverka till att rätta till denna situation. Även jag hoppas att det skall komma ut någonting av det. Jag beskylls för att föreslå vad inrikesministern kallar negativa åtgärder — negativa från den enskildes synpunkt, eftersom han inte längre skulle ha samma valmöjligheter på arbetsmarknaden. Jag försökte säga i motiveringen till min interpellation och i mitt förra inlägg att det för mig är självklart, att den som måste bryta upp och flytta skall kompenseras. I det avseendet skall det inte bli någon skillnad.

Jag bestrider inte ett 5gonblick att det kan vara självklart att ett företag gör utbyggnader på en plats där man redan är etablerad, men vad jag vill försöka säga är att om samhället med direkt stimulans av olika slag försökte påverka dessa företagare skulle de säkerligen mycket väl kunna tänka sig att förlägga en del av sin produktion till orter där arbetskraft finns. Om man då inte genom statliga medel kapade bort en bevislig kostnadsfaktor borde det, om företagen är kostnadskänsliga, stimulera dem att undersöka en alternativ lokaliseringsort. Jag kan inte förstå annat än att det skulle ha den effekten. Att det skulle ha någon negativ effekt från den enskildes synpunkt kan jag inte inse, eftersom samma regler som de hittillsvarande skulle gälla. Inrikesministern säger då att jag är negativ. Ja, jag sade ju att jag tyckte bra om vad som sagts i departementschefsuttalandet i inrikeshuvudtiteln, och jag har inte uppfattat detta som negativt totalt sett. Jag upplever detta med balansen mellan regionerna som en avgörande jämlikhetsfråga för människorna i landet. Den förre inrikesministern ger klart förord åt att man skall försöka hitta metoder att begränsa tillväxten av sysselsättningstillfällen i tätortsregionerna. Han talar inte om hur det skall göras, men han har framhållit det som angeläget. Jag har pekat på en möjlighet att göra det. Jag kan inte inse att jag är mer negativ än inrikesministerns företrädare. Sedan sägs att företagen inte skulle vara benägna att ta på sig denna kostnad. Hur förhåller det sig egentligen med den kollektiva arbetsförmedlingen för personer från utlandet? Jag talar nu inte om flyktingarna som kommer hit och inte heller om de kontakter som tas mellan ett företag och en utländsk arbetstagare, utan jag talar om den kol lektiva - arbetsförmedlingen. <Arbetsmarknadsstyrelsen betalar kostnaderna för resor för att få hit arbetskraften och ställa den utanför de svenska företagens portar. Sedan lämnar man räkningen för kostnaderna till de svenska företagen. Jag har framhållit som min uppfattning att detta inte är någon avgörande fråga för lokaliseringspolitiken utan att det är en av de många detaljer som man måste undersöka. Jag har mycket svårt att förstå, herr inrikesminister, att svenska företag skulle vara mera benägna att ta på sig rekryteringskostnader för utländsk arbetskraft än för svensk arbetskraft, i synnerhet som jag angett att den kostnad som företaget måste ta på sig för att anställa en person genom interlokal förmedling kan schabloniseras. Så blir jag då beskylld för bristande logik. Kompletteringspropositionen är ännu inte utdelad till riksdagens ledamöter, men den är offentlig, eftersom den har inlämnats till kammarens kansli.

Den bör innehålla åtgärder för en säsongmässig omfördelning av efterfrågan från sommartill vinterhalvåret samt ökad geografisk rörlighet för arbetskraften.» Denna uppfattning återkommer upprepade gånger. Det var bl.a. mot bakgrunden av dessa uttalanden i kompletteringspropositionen, vilka jag förestäl ler mig att herr Holmqvist står bakom, som jag tillät mig säga att det måste ha skett en omsvängning sedan innehållet under statsverkspropositionens inrikeshuvudtitel utarbetades.
Herr talman! Den som läser protokollet från denna debatt kommer att se hur herr Fälldin argumenterar. Jag har inte efterlyst beröm från herr Fälldin, utan jag har bara gett herr Fälldin en anvisning om hur han skall kunna bilda sig en uppfattning om hur regeringen ser på dessa frågor. Han bör då ta hänsyn till regeringens agerande och inte, såsom han nu gjorde, utgå från det svar som han fått på en interpellation — särskilt som jag i detta fall kunnat motivera ett påstående att herr Fälldin är ute i ett helt annnat syfte, nämligen att arbeta på sådant sätt att förhållandena för den enskilda människan försvåras. Herr Fälldin säger nu att han inte åsyftat detta. Men är inte herr Fälldin på det klara med att ett företag som behöver arbetskraft naturligtvis gör klart för sig vilka kostnader som är förenade med detta? Enligt herr Fälldins idé skulle arbetsmarknadsmyndigheten, arbetsförmedlingen, å ena sidan kunna anvisa några personer som står till förfogande i en avlägset belägen ort, varvid företaget dock får svara för kostnaderna för detta, kanske med ett par tre tusen kronor. Å andra sidan kan företaget då anlita några personer som står till förfogande inom den aktuella regionen men som kanske inte är så väl utbildade och lämpade för uppgiften. Företaget skulle i detta läge av kostnadsskäl kanske föredra att anställa de personer som inte är riktigt utbildade för uppgiften i fråga men ändå står till förfogande. Hela arbetsmarknadspolitiken syftar ju till att försöka utbilda medborgarna för olika arbetsuppgifter, och vi strävar därför efter att upphäva de geo grafiska orättvisorna. även de som bor i glesbygd skall, om de så vill, ha möjlighet att få sysselsättning i en tätort. Företaget behöver inte ta på sig kostnaderna för en sådan omflyttning, utan dessa svarar samhället för. Jag har nu utvecklat denna fråga på ett sådant sätt att jag tycker att herr Fälldin bör inse att det system han förordar kan vara till skada för den enskilde. Det är i själva verket ett negativt sätt att arbeta på, och det är ägnat att försvåra förhållandena i stället för att, något som jag också framhållit vikten av, verka stimulerande på olika sätt. Genom lokaliseringspolitiken ger vi också stöd till de företag som vill etablera sig inom områden, där det förekommer svårigheter med sysselsättningen. Jag tror även att herr Fälldin kan hålla med om att det finns många exempel på att det uträttats åtskilligt i detta avseende. Men tydligen är det modernt på sina håll att kritisera de åtgärder som vidtagits. Man pekar på enskilda misslyckanden och säger att så går det, sådan är regeringens lokaliseringspolitik. Det är lätt att finna fel, men det får inte leda till att vi blir alltför ängsliga i dessa sammanhang. Vi måste satsa på att främja företagsamheten inom de områden där det behövs fler sysselsättningstillfällen. Det är emellertid en annan sak, och jag tycker att jag nu mycket starkt har betonat att det inte är den saken det här rör sig om. Vad jag har reagerat mot är herr Fälldins syn på den enskilda människans situation. Man kan nämligen inte komma ifrån att vad som här föreslås kan leda till ökade svårigheter just för dem som har det mest besvärligt att få ett arbete.

Herr talman! Utgångspunkten för mitt resonemang och mina funderingar i denna fråga har varit att vi här hade att göra med ett välmotiverat stöd åt den enskilde i en svår situation — när han var arbetslös och inte kunde få något nytt arbete nära hemorten. Det var ett klart stöd för att hjälpa den enskilde vid en omflyttning. Men genom den fortgående koncentrationen har det stödet mer och mer kommit att framstå som ett hot mot hela regioner. I sin beskrivning av företaget i den stora tätorten tycker jag också att inrikesministern mycket bra har angivit att det måste finnas en pådrivande faktor för företaget att se sig om efter en annan lokaliseringsort. Inrikesministern gör nämligen företaget så beroende av kostnadsandelen att företagaren skulle ta okvalificerad arbetskraft, som gick arbetslös på hemorten, i stället för att anställa kvalificerad arbetskraft som fanns på annan ort, vilket skulle föra kostnader med sig. Men om det har denna effekt, så bör det rimligen stimulera företaget att undersöka förutsättningarna för en etablering någon annanstans. Låt oss se på den datafabrik som skall byggas på Järvafältet. Därvidlag är väl alla överens om att tillverkningen i och för sig skulle kunna ske var som helst, men eftersom företaget vid sitt val av lokaliseringsort är helt befriat från den kostnad det här gäller och det finns en del andra fördelar med placering på Järvafältet, varför skulle då företaget ens reflektera på att förlägga verksamheten till annan ort? Men tänk om företaget i stället hade varit tvunget att väga in rekryteringskostnaderna. är det då inte troligt att man hade haft starkare skäl än nu att fundera på en annan lokaliseringsort? Det är detta som har varit min utgångspunkt, och jag vill än en gång understryka att jag har mycket svårt att finna att vad jag talat för skulle innebära något negativt för den enskilde. Som jag sade inledningsvis löser inte mitt förslag ensamt alla problem. Det är en detalj bland alla de åtgärder vi måste företa. Men i stället för att ta en debatt om alla lokaliseringspolitiska detaljer valde jag att ta ut en enda sak och diskutera den. Slutligen instämmer jag helt i vad inrikesministern sade om det självklara i att även företag som startas med lokaliseringsstöd befinner sig i riskzonen. Det är därför angeläget att göra klart att några misslyckanden där under inga förhållanden får ändra vår inställning till denna fråga. Jag hör till dem som tycker att man kan gå ännu längre när det gäller stödåtgärder och framför allt göra dem ännu mer differentierade.
Herr talman! Jag tycker att herr Fälldin gör det alldeles för enkelt för sig, eftersom det här inte rör sig om alternativa åtgärder. Inte är det så att det för varje arbetare eller tjänsteman som skulle drabbas finns ett alternativ, så att det företag som erbjudit vederbörande anställning skulle kunna — alltså som alternativ — starta en verksamhet i den bygd där vederbörande bor. Herr Fälldin gör sig uppenbarligen skyldig till en kraftig förenkling av problemet. Det går inte att ställa dessa ting mot varandra. Då skapar man ett system som på ett olyckligt sätt drabbar en part, som inte bör bli lidande i sammanhanget.

Herr talman! Herr Lindberg har frå gat om jag avser att vidta ytterligare åtgärder utöver de redan tillämpade för att stärka samhällets möjligheter att bereda meningsfylld sysselsättning åt den äldre friställda arbetskraften i skogslänen. Det vidtas många olika slag av åtgärder för den äldre arbetskraft som råkar ut för sysselsättningssvårigheter. Under år 1968 var cirka 20 procent av alla som omskolades över 45 år. Flertalet av dessa har fått nya arbeten. Temporärt arbetslösa skogsarbetare har fått vidareutbildning för att kunna anpassa sig bättre till nya produktionsmetoder inom skogsbruket. Antalet personer SyS selsatta i beredskapsarbeten i skogslänen var den 31 mars i år 12 400 mot 14 500 förra året. Uppemot två tredjedelar av alla som sysselsattes i beredskapsarbeten var över 45 år. Antalet platser vid skyddade verkstäder i skogslänen uppgick vid årsskiftet till något över 2000, och antalet platser i halvskyddat arbete är nu omkring 300. Vid industriella beredskapsarbeten sysselsätts i genomsnitt ett 40-tal man. Omställningsbidrag till arbetslösa över 60 år hade i mitten av februari beviljats 1243 personer i skogslänen. Därtill kom ett hundratal personer i åldern 56—60 år som fått sådant bidrag. Lokaliseringsverksamheten har givetvis stor betydelse också för den äldre arbetskraften. Vidare håller nu hemarbete på att komma i gång i en del glesbygder med bidrag från det anslag som förra året beviljades för detta ändamål. Genom = arbetsmarknadsverkets försorg drivs också en ständig informationsverksamhet om de äldres sysselsättningsproblem. Sålunda följs bl a. regeringens konferens i mars 1968 om den äldre arbetskraften upp med länsoch kommunblockskonferenser. En särskild handledning beträffande sysselsättningsfrämjande åtgärder för den äldre arbetskraften sänds i vår ut till arbetsförmedlingarna. För den del av de äldre arbetslösa i skogslänen som har möjlighet att genom flyttning inom området eller till andra områden få en tryggad sysselsättning måste dessa möjligheter utnyttjas. Som framgår av den här uppräkningen arbetar vi med rikt differentierade åtgärder. Jag tror att det är nödvändigt att så sker även i framtiden. Vi kan inte lita enbart till någon enstaka form av insatser. Tvärtom är det angeläget att om möjligt finna ytterligare komplement till nuvarande åtgärder. En åtgärdsarsenal med rika variationsmöjligheter ger de bästa möjligheterna att välja den åtgärd som i det enskilda fallet ger den bästa lösningen på sysselsättningsproblemet.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

Som facklig ombudsman och tilllika redogörare i en arbetslöshetskassa har jag dagligen under lång tid tagit del av de äldre arbetslösas problem. Jag följer alltså helt naturligt med vad som händer och sker på området, och jag har i interpellationen också framhållit att samhällsåtgärderna för att skapa sysselsättning för äldre arbetskraft varit och är omfattande men ändå inte tillräckliga för att ens tillnärmelsevis lösa problemen. I svaret säger inrikesministern, att temporärt arbetslösa skogsarbetare har fått vidareutbildning för att bättre kunna anpassa sig till nya produktionsmetoder inom skogsbruket. Det är riktigt att det förekommit en omfattande kursverksamhet, och detta är fullt på sin plats. Men tyvärr är jag inte beredd att hålla med om att den så mycket har fått formen av en vidareutbildning; jag vill hävda att den mera har blivit en uppehållande arbetsterapi. Detta skall på intet sätt lastas inrikesministern, utan ansvaret faller helt och hållet på dem som utarbetat kursprogrammen. Jag tror mig dock veta att man nu är på väg till en bättre och mera meningsfylld målinriktning på detta område. Valmöjligheterna i fråga om utbildning har också varit nästan obefintlig för dessa människor. Även detta har kritiserats av Skogsarbetareförbundet, som framhållit att dessa människor borde ges större möjligheter till val av utbildning, i synnerhet som utsikterna för en friställd skogsarbetare att återgå till yrket ter sig synnerligen begränsade med tanke på den pågående och sannolikt allt intensivare rationaliseringen inom skogsbruket. Vad beträffar beredskapsarbetena finns det inte mycket att anmärka på den kvantitativa insatsen. Däremot finns det en hel del övrigt att önska när det gäller den kvalitativa insatsen. Jag är den förste att medge att orsaken till detta främst är det ensidiga näringslivet i skogslänen, som gör urvalsmöjligheterna synnerligen begränsade. Jag åsyftar då enbart de skogliga beredskapsarbetena, som sommartid är ett bra komplement men som vintertid är allt annat än stimulerande. En stor del av beredskapsarbetena bedrivs just inom skogsvården. I huvudsak är det äldre och många gånger även handikappad arbetskraft som anvisas sådant beredskapsarbete. Att röja ungskog med snö på marken, med upplega i träden, många gånger i sträng kyla och till en betalning av i bästa fall 7:53 kronor per timme kan inte för någon människa te sig särskilt stimulerande. är man då äldre och handikappad gör det inte saken bättre. Jag vill understryka, att denna form av arbete av det stora fler talet av dem som drabbas av det — lika väl som av mig — bedöms som bättre än inget arbete alls. Men man behöver knappast ha någon livlig fantasi för att räkna ut, vad dessa människor i vissa stunder anser om jämlikheten i vårt land. Omställningsstödet är liksom den förlängda ersättningen i arbetslöshetskassorna mycket bra. Jag har själv på nära håll fått uppleva vilken betydelse det har haft och har för många människor. Men detta får inte vara något som verkar bedövande på samhällets samvete och som minskar ansträngningarna att skapa meningsfylld sysselsättning åt dessa hårt drabbade människor. Detta stöd är förmodligen avsett att vara en sistahandssåtgärd. Det ger dock på intet sätt en acceptabel levnadsstandard. Jag finner det vara en brist att samhället skall tvingas ställa dessa människor åt sidan i produktionen — människor som verksamt bidragit till att skapa vårt välstånd — med en liten ersättning, som inte ger dem en godtagbar levnadsstandard, såsom tack för hjälpen. Det måste vara en av samhällets primära uppgifter att skapa en meningsfylld sysselsättning för dem. Vidare framhåller statsrådet i sitt svar, att lokaliseringsverksamheten också har stor betydelse för den äldre arhetskraften. Den har sin betydelse, det är givet. Vi vet att lokaliseringsverksamheten har betytt mycket för skogslänen, men tyvärr kan vi inte blunda för att den än så länge är otillräcklig. Svårigheterna känner jag till. Med tanke på företagens ovilja att anställa äldre arbetskraft tror jag dock inte att man den vägen helt kan lösa dessa problem. Problemen är stora, och mitt inlägg i denna debatt får inte uppfattas som att jag är ute för att kritisera. Jag har redan framhållit att samhällets åtgärder på detta område är omfattande. Vad jag strävar efter är att finna ytterligare, kompletterande åtgärder. Jag förstår mycket väl att statsrådet är medveten om storleken av detta problem, men jag har ändå behov av att få anföra ett par belysande exempel. Vid aprilräkningen hade man inom Jämtlands län 1406 arbetslösa. Av dem var 404 eller 30 procent över 60 år och 539 mellan 45 och 59 år — 943 av 1 406 arbetslösa var således över 45 år. Dessutom finns tyvärr en dold arbetslöshet, och jag skall be att få peka på ett konkret fall. I Kälarne kommun gjorde man i januari månad en undersökning av arbetslösheten. Av denna framgick att det fanns 80 arbetslösa, av vilka endast 20 var anmälda som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Och detta är ingen isolerad företeelse; situationen är ungefär densamma i många kommuner. Anledningarna till att de arbetslösa inte anmäler sig på arbetsförmedlingarna skiftar naturligtvis, men huvudorsaken är att de på förhand vet att arbetsförmedlingen inte har något arbete att anvisa dem i den regionen. Statsrådet säger i sitt svar på min interpellation att det är angeläget att finna komplement till nuvarande åtgärder. Detta föranleder mig att citera vad jag sagt i min interpellation: »Det nuvarande förhållandet med kommunerna, och i en del fall landstingen, som huvudmän för den skyddade och halvskyddade sysselsättningen är enligt min mening otillfredsställande. Resurserna och idéerna för produkturval och marknadsföring räcker många gånger inte tilll I små och skattesvaga kommuner blir kostnaderna för en tillräcklig satsning, trots statsoch landstingsbidrag, avskräckande. Såsom framhålls i inrikesministerns direktiv till utredningen rörande den skyddade sysselsättningen, kan det ”bli nödvändigt att ordna skyddat arbete för äldre, lokalt bundna personer även om deras arbetsförmåga inte är särskilt nedsatt i förhållande till åldern”.

För att industriella beredskapsarbeten skall kunna få effekt i dessa län borde det ges möjlighet att med kraftiga statsbidrag uppföra behövliga lokaler och anskaffa nödvändig maskinutrustning.

Om så inte är fallet borde en utvidgning av direktiven kunna göras, så att utredningen ges möjlighet att pröva även de av mig framhållna problemen beträffande industriella beredskapsarbeten i skogslänen och förutsättningarna för att där utvidga denna verksamhet.» Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag kan väl förstå herr Lindbergs intresse för att bättre sysselsättningsmöjligheter skall beredas den äldre arbetskraften.

Jag finner det angeläget att vi fortsätter att intressera oss för ytterligare åtgärder för denna grupp av arbetstagare, och jag skall gärna se över de direktiv som utarbetats för den särskilda utredning som skall ta upp frågan om den skyddade sysselsättningen. Skulle det finnas anledning till kompletteringar, skall vi göra sådana. Jag kan dock inte inse annat än att det finns rätt stora möjligheter för kommittén att pröva olika åtgärder; såvitt jag förstår är inte de direktiv som min företrädare skrivit på något sätt starkt begränsade. Jag vill peka på en nackdel som alltid uppträder vid tillsättandet av en utredning och som jag nyligen stött på vid ett par tillfällen. Jag har nämligen just varit ute och studerat ett par olika typer av skyddad verksamhet. I det ena fallet rörde det sig om gravt psykiskt eller fysiskt handikappade människor, som tidigare inte varit inplacerade i något arbete. De upplevde det som en mycket stor tillgång att nu för första gången få erfara glädjen av att arbeta och söka försörja sig själva. Jag har också i ett norrlandslän mött skyddad verksamhet av en annan karaktär. Den avsåg fullt arbetsföra människor, men något till åren komna, varför det hade varit nödvändigt att gripa in och bereda dem sysselsättning. Den risk som jag anser föreligga är att man på kommunalt håll frågar sig, om utredningen inte möjligen kommer att leda till att staten i framtiden skall överta verksamheten och bekosta densamma. Av denna anledning blir man försiktig och vill inte dra på sig några kostnader genom att starta skyddad verksamhet. Även landstingen kan kanske resonera på samma sätt. Jag vill varna för en sådan inställning, som leder till att man avstår från ytterligare insatser på detta område. Jag finner det dock mycket angeläget att omvittna att både landstingen och primärkommunerna i allmänhet visat ett stort intresse för denna verksamhet. Inom ramen för besvarandet av den ställda interpellationen kan man naturligtvis inte gå in i en diskussion om de mera långsiktiga förutsättningarna för den svenska skogsindustrin. Efter kontakter med en del företrädare för denna industri har jag emellertid en känsla av att vi är på väg uppåt igen. Situationen ser nu bättre ut, och det är naturligtvis en faktor av mycket stor betydelse.

Det är emellertid åtskilligt som tyder på att förhållandena blir ljusare framöver och även att detta läge kan beräknas bli bestående under de närmaste åren. Det bör man också hålla i minnet. Herr Lindberg noterade att det tydligen var en förbättring på väg i uppläggningen av programmen för omskolningsverksamheten o. s. v. Jag vill slutligen framhålla att det beträffande äldrestödet i propositionen uttalades att detta inte på något sätt skulle leda till en minskning av strävandena att föra in människor i meningsfullt arbete. För de äldre personer som kanske inte har möjlighet att flytta till annan ort eller fysiska förutsättningar att ta ett arbete betyder det emellertid ändå en stor tillgång att veta att de kan räkna med detta kontantstöd om de ställer sig till arbetsmarknadens förfogande. Även herr Lindberg betonade ju värdet av detta stöd, och jag har därvidlag precis samma uppfattning som han, nämligen att det på inget sätt skall hålla oss tillbaka när det gäller andra insatser.
Herr talman! Det kan synas egendomligt att jag går in i denna debatt om sysselsättningsfrågorna i skogslänen, som otvivelaktigt främst berör norrlandslänen, men jag håller i någon mån med herr Lindberg om att det inte har redovisats något alternativ i det lämnade interpellationssvaret. Jag vill därför peka på ett alternativ som jag kommit i beröring med under min tid i statens friluftshämnd och som vi ofta diskuterade just med tanke på skogslänen. I huvudsak är det just skogslänen som under vissa tider på året är intressanta ur turistsynpunkt. Det fanns och finns en stark önskan och stora möjligheter att bygga upp semesterbyar i skogslänen.

Det är litet förvånande att man inte mera planmässigt och aktivt har verkat för att bygga ut turistnäringen i skogslänen. Jag tycker att det mycket väl kan vara en statens uppgift att där träda till, eftersom det finns ett behov av sådana semesterbyar och arbetskraften ju måste ha sysselsättning. Likaså anser jag det vara riktigt att försöka leda strömmen av turister från söder till norr och utnyttja de stora tillgångar vi har norrut. Med utvecklingen av semesterbyar följer också vägbyggen och andra aktiviteter av olika slag, som turistfolket gärna vill utnyttja och som dessutom förbättrar möjligheterna att utnyttja arbetskraften. Jag har velat säga detta mot bakgrunden av mina erfarenheter både inom naturvårdsverket och i den gamla friluftsnämnden.

Herr talman! Inrikesministern framhöll det förbättrade läget för skogsnäringen och pekade på de förhoppningar vi kan hysa om ökad sysselsättning där. Det är riktigt att konjunkturerna är på uppåtgående inom skogsbruket, och inom de närmaste åren kommer troligen fler personer att sysselsättas där. Men jag tror inte att vi på längre sikt skall hysa några förhoppningar om ökad sysselsättning i skogsbruket, ty där kommer den pågående rationaliseringen att kräva sin tribut i vad gäller antalet sysselsatta. Vi skall inte glömma att vi under de senaste åren har fått notera ett stort antal friställningar i skogsnäringen. Bara ett enda stort företag i norrlandslänen har under ett och ett halvt år friställt 2000 arbetare. Om man då inte är tillräckligt insatt i situationen kan man möjligen hysa den förhoppningen att en stor del av dessa friställda skall kunna återanställas när sysselsättningsläget ljusnat. Personligen vågar jag inte vara optimistisk därvidlag, därför att de som friställs från dessa företag är de lågproduktiva människorna, och företagen hyser nog inte något intresse för att återanställa dem utan kommer alldeles säkert att försöka sig på extern rekrytering. Detta skall vi naturligtvis med alla medel söka motverka, men jag tror inte att vi kommer att lyckas helt. Vad som ytterligare verkar besvärande är att man har siktet inställt på att vid mitten av 1970-talet ha ett helt mekaniserat skogsbruk. Eftersom medelåldern är mycket hög bland de anställda inom skogsbruket kommer det att möta betydande svårigheter att omskola arbetskraften, så att den blir anpassningsbar till ett mekaniserat skogsbruk. Jag tror sålunda att problemet kommer att bli än värre, och det är därför jag är så bekymrad när det gäller den äldre arbetskraften. Till herr Lothigius vill jag säga: Överdriv inte förhoppningarna i fråga om turistnäringen! Jag råkar själv komma från en kommun med mycken turism, och jag är sannerligen inte optimist härvidlag. Att turismen kan vara ett värdefullt komplement skall jag inte förneka, men vi skall inte inbilla oss att vi i norrlandslänen skall kunna leva på turism. Jag har som sagt erfarenheter från min hemkommun. Det är några veckor per år som vi har turisterna där — resten av året står semesterbyarna i stort sett tomma. I fjälltrakterna är förhållandena något annorlunda. Men det har satsats mycket stora belopp på sådana här anläggningar i norrlandslänen, och tendensen är att det börjar bli bekymmer med att belägga semesterbyarna. Jag anser därför att vi inte skall ge oss in på några överdrivna satsningar på detta område. Vi kommer nog att få svårt att övertyga svensken om att Norrland är ett bättre turistmål än Medelhavet.

Herr talman! Jag har inte velat överdriva möjligheterna att ta vara på turismen för att öka aktiviteten och förbättra sysselsättningsmöjligheterna; jag har bara pekat på turismen som en av de faktorer som kan ha betydelse därvidlag. Felet med de nuvarande semesterbyarna är att de inte är så inrättade, att de kan utnyttjas för all round verksamhet under hela året. Felet är att man bygger upp semesterbyar vilka som det sagts här — bara kan tas i anspråk under några veckor per år. Felet är att man inte i tillräcklig utsträckning byggt ut den service, inte skapat den standard som kan göra det attraktivt för människorna nere i Europa att utnyttja dessa semesterbyar. Felet är att man över huvud taget inte har informerat invånarna i Europas länder om de möjligheter och fördelar som finns här uppe. Man borde alltså bygga ut servicen och kompensera solen med en förnämlig serviceverksamhet, så att människorna kunde ta till vara de tillgångar som naturen uppe i Norrland erbjuder. Felet är att man inte gjort detta, och aktiva åtgärder bör nu vidtagas för att förbättra situationen. Jag har sett tillräckligt många semesterbyar i detta land för att förstå att en av orsakerna till den dåliga beläggningen är otillräcklig service.
Herr talman! Det skulle vara mycket intressant att höra herr Lothigius förklara vad det är för fel på servicen exempelvis i Hammarstrand. Där kan man mycket väl ta vara på fritiden hela året om. Jag tror också att Hammarstrand just är ett av de områden som det ganska väl har propagerats för ute i Europa, tack vare att vi råkar ha en bobsleighbana och därigenom har rätt goda kontakter utomlands. Det finns tider på året då vi har överbelagt och inte kan ta emot alla människor som vill komma dit. Tyvärr har emellertid folk i allmänhet semester bara några veckor på året, och däremellan räcker inte turisterna till för att belägga alla semesterorter här i landet. Vi kan inte få kontinuitet inom turismen, och det är problemet för oss. Kunde vi det, tedde sig läget helt annorlunda.

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge har frågat om jag vill ta initiativet till en allmän överläggning mellan berörda länder angående förutsättningarna för att trygga fiskbeståndet i Östersjön och få till stånd en gemensam reglering av fisket där. År 1962 ingicks en överenskommelse rörande skydd för beståndet av lax i Östersjön. Denna binder formellt endast Sverige, Danmark och Förbundsrepubliken Tyskland. I praktiken har emellertid Finland genom ändringar i den interna lagstiftningen anpassat sig efter konventionens bestämmelser. Som föredragande departementschefen uttalade i samband med att överenskommelsen underställdes riksdagen är det ett intresse att få vidast möjliga uppslutning kring åtgärder till skydd för laxbeståndet i Östersjön. Från svenskt håll har man efter konventionens ikraftträdande verkat i detta syfte. Dessa ansträngningar fortsätter. Konventionen innehåller inte något uttryckligt stadgande om en särskild fredningstid för laxen. Vid framläggandet av propositionen uttalade föredragande departementschefen i denna fråga, att det från svensk synpunkt hade varit en fördel om överenskommelsen innefattat även bestämmelser om viss fredningstid. Frågan borde därför genom svensk försorg tas upp till diskussion inom det särskilda utskott som överenskommelsen förutser. Så har också skett, och frågan har nu avancerat så långt att utskottet vid sitt senaste möte i Hamburg den 6 mars 1969 beslutat rekommendera de berörda regeringarna att införa viss fredningstid för laxen. Goda förutsättningar skulle därmed föreligga för att inom en tämligen snar framtid tillgodose detta svenska önskemål i väsentlig omfattning. Frågan om en fördelning av kostnaderna för laxreproduktion har bl.a. tagits upp i en gemensam framställning från Svenska ostkustfiskarnas centralförbund och Svenska sydkustfiskarnas centralförbund. Fiskeristyrelsen har yttrat sig över framställningen och har därvid föreslagit, att man från svensk sida tar upp förhandlingar i frågan med i första hand de till laxskyddskonventionen anslutna staterna, d. v. s. Danmark och Förbundsrepubliken Tyskland. Frågan bereds nu inom jordbruksdepartementet. Vederbörande svenska fiskeriorganisationer har även fört fram önskemål i vad avser trålfisket efter torsk i Östersjön. Med anledning härav har man på svensk sida hemställt om överläggningar med Danmark om maskstorleken i torsktrål. Överläggningarna torde komma att tas upp i en nära framtid. Som framgår av det nu sagda har den svenska regeringen tagit flera initiativ som ligger i linje med interpellantens önskemål i sak. Regeringen avser att liksom hittills söka tillvarata det svenska östersjöfiskets intressen inom ramen för laxskyddskonventionen och genom direkta kontakter med berörda stater. Jag tror emellertid inte att dessa frågor för dagen skulle föras framåt genom anordnandet av en allmän Ööverläggning om fisket mellan de berörda länderna.

Herr talman! Jag vill fästa uppmärk samheten på att jag i mitt svar framhållit att jag inte tror att frågan för dagen skulle föras framåt genom en sådan allmän överläggning mellan de berörda länderna som herr Börjesson i Glömminge begärt. Jag menar att man i stället skall försöka finna andra vägar att nå resultat och att lösa de problem som aktualiserats i interpellationen. Det finns flera skäl till att en konferens av det här slaget inte kan komma till stånd. Herr Börjesson i Glömminge berörde själv ett av dessa problem. Den politiska situationen i södra delen av Östersjön är inte sådan att man utan vidare kan kalla samman en sådan konferens. Det har dessutom mellan Polen och Västtyskland tidigare rått mycket delade meningar om rättsläget beträffande kustvattnen, något som försvårat möjligheterna att föra ett resonemang med Polen. Nu har läget i detta avseende något förändrats, och tiden är säkerligen snart mogen för en diskussion även med Polen. Sverige kan emellertid inte ensamt ta upp detta resonemang utan detta får göras av de stater som antagit laxkonventionen. Frågan om kostnadsfördelningen i samband med laxreproduktionen har, såsom framgått av mitt svar, aktualiserats av fiskarnas organisationer, och vi har nu detta ärende under beredning. Det enklaste sättet att genomföra denna fördelning är enligt min uppfattning att överlåta uppgiften till det särskilt tillsatta utskott som förutsättes i laxkonventionen, och det är vår avsikt att snarast möjligt aktualisera frågan på detta håll. Jag är medveten om att Hamburgbeslutet om en viss fredningstid för laxen för dagen inte hundraprocentigt tillgodoser de svenska önskemålen, men jag är rätt övertygad om att vi har goda möjligheter att framgent komma längre i den här frågan. Vi har fått principen accepterad, och det var det väsentliga. Sedan gäller det att gå vidare. danskarna upp de största laxfångsterna, 60 procent av den totala kvantiteten. De av konventionen bundna staterna, d.v.s. Danmark, Sverige och Västtyskland, svarar för drygt 80 procent av all lax som fångas. Med konventionen har man alltså nått de stater som verkligen fiskar i Östersjön. Därtill kan läggas Finland, som genom sin lagstiftning följer konventionens bestämmelser. Vi har alltså kommit långt i den här frågan med hjälp av laxkonventionen, och kunde vi få också Polen att följa konventionen, så vore väldigt mycket vunnet. Detta är något av det som ligger bakom min uppfattning att vi för dagen når mycket längre med att använda oss av laxkonventionen och söka kontakt med de enskilda staterna.

Herr talman! Jag har inte mer att tillägga än att det framgick av mitt svar att vår avsikt är att använda lax konventionen och att ta upp resonemang med staterna runt Östersjön. Jag nämnde Polen, men Sovjetunionen hör ju också till länderna kring Östersjön. Till Riksdagens andra kammare Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsgöromålen under tiden 12 -—16 maj 1969 för att närvara vid Europarådets session i Strasbourg. Stockholm den 24 april 1969 Gösta Bohman

Morgondagens arbetsplenum kommer icke att fortsättas på kvällen. Fredagen den 9 maj tar sammanträdet sin början kl. 10.00 och inledes med en frågestund. Vid detta arbetsplenum upptages till behandling bl a. statsutskottets utlåtanden angående anslag till regional utveckling, för arbetsmarknadsändamål och till företagarföreningarna. Till dessa utlåtanden har fogats ett 30-tal reservationer och ärendena kan förutsättas komma att föranleda förhållandevis långa debatter. Om hela föredragningslistan icke hunnit genomgås till kl. 17.00 fortsättes sammanträdet utan middagspaus.
Herr talman! Fru Kristensson har frågat chefen för justitiedepartementet, om han har för avsikt att tillsätta en allsidigt sammansatt utredning med uppdrag att bl.a. pröva frågan huruvida det finns anledning att fastställa regler eller riktlinjer för när en människa skall anses död. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Någon definition på begreppet död finns inte i svensk lagstiftning. I praxis har emellertid det dödsbegreppet utbildat sig att en person anses död när hjärtverksamhet och andning upphört. I ett den 28 februari i år framlagt förslag till ny transplantationslagstiftning har socialstyrelsen utförligt behandlat frågan om förutsättningarna för att en person skall anses död. Styrelsen har därvid funnit att styrelsen för närvarande inte kan förorda att man inför ett annat dödsbegrepp än det nuvarande. Till stöd för sin uppfattning har styrelsen anfört bl.a. följande. Socialstyrelsen har under ärendets beredning hört ett antal myndigheter och organisationer, och dessa har på ett undantag när avstyrkt införandet av ett nytt dödsbegrepp eller ansett att behov av ett nytt sådant inte föreligger. Endast medicinska fakulteten i Göteborg har uttalat sig för ett dödsbegrepp som anknyter till hjärnans funktion. Enligt fakultetens mening borde dock de hittillsvarande dödskriterierna bibehållas som de i första hand avgörande för frågan när en person skall anses vara död. I och för sig bör det enligt socialstyrelsens mening inte vara någon tvekan om att beteckna en individ, beträffande vilken hjärndöd verkligen föreligger, som död. Härav följer enligt socialstyrelsen emellertid inte att man skall acceptera ett hjärndödsbegrepp. Säkerhetskravet får under inga förhållanden eftersättas. Socialstyrelsen anser att ett oeftergivligt villkor för införande av hjärndödsbegreppet måste vara en absolut förvissning om att möjlighet finns att fastställa när hjärndöd inträtt. Enligt socialstyrelsens uppfattning är det ännu knappast övertygande visat, att de metoder som redovisats för fastställande av hjärnans död tillfredsställer nämnda krav. Uppgifter har tvärtom kommit fram, som tyder på att de enskilda metoderna sviker ibland, även om det anses att man genom att använda flera sådana metoder samtidigt skulle kunna avgöra huruvida hjärndöd föreligger. Socialstyrelsen framhåller att det, utöver säkerhetskravet, också måste krävas att en ny innebörd av dödsbegreppet bärs upp av en vidsträckt opinion. Socialstyrelsen finner att så knappast kan anses vara fallet för närvarande. Situationen belyses enligt styrelsen bäst av det förhållandet att läkarkåren inte står samlad bakom hjärndödsbegreppet. Från olika läkare har tvärtom i skilda sammanhang uttalats tveksamhet i fråga öm ett sådant dödsbegrepp. Socialstyrelsens förslag till ny transplantationslagstiftning remissbehandlas för närvarande. Remissvar har infordrats till den 1 juli i år. Från sociala och juridiska synpunkter måste det anses synnerligen värdefullt att ha ett dödsbegrepp som är giltigt för alla människor och möjligt att avgöra för varje läkare. Ytterst starka skäl måste kunna anföras för att det nuvarande dödsbegreppet skall ersättas med ett nytt eller att ett alternativt dödsbegrepp skall tillåtas vid sidan av det nuvarande. Jag är inte beredd att nu tillsätta en utredning som syftar till en ändring av det nuvarande dödsbe